Herr talman! Finansministern tog upp vad jag sagt tidigare i dag om sparandet. Helén fabulerade, sade han och hänvisade till propositionen 165. Ja, det är riktigt att propositionen 165 är ordknapp och försiktig, men herr Sträng var inte lika försiktig vid presskonferensen när han presenterade den och talade om sparandet som en av orsakerna till för låg efterfrågan och för stor arbetslöshet. Jag lyssnade, både i radio och TV, på vad finansministern sade då. Det är bra att herr Sträng i kväll resonerar så positivt om hushållssparandet, så det andra får vi låta vara glömt. Men då skulle jag vilja fråga: Är finansministern också beredd att hjälpa till att skydda småspararna mot inflationen? Är det rimligt att vi alltjämt har kvar ett ränteavdrag som fastställdes 1961 och ligger så lågt som 400 kronor för den enskilde och har förlorat ungefär halva sitt realvärde? Sedan fick vi några intressanta notiser från finansministern om arbetslöshetsstatistiken. Det var bra också att finansministern lät undslippa sig att vi får en sysselsättningsberedning. Det var en nyhet. Herr Palme ville inte ut med språket tidigare i dag. Vad herr Sträng sedan sade om att de arbetslösa inte är någon enhetlig grupp måste vara alldeles riktigt. Men det som inte fick plats i hans resonemang är en annan viktig sak, nämligen att ju högre den allmänna arbetskraftsefterfrågan är desto större är chansen att kunna hjälpa de särskilt utsatta grupper som drabbas av restarbetslösheten. Om man vänder på det, ju sämre konjunkturpolitiken förs, desto hårdare slår arbetslösheten på de mest utsatta grupperna. Den restarbetslöshet som finns nu beror inte så litet på den kraftiga nedgången av jobb på öppna marknaden 1971—1972. Den gången var det en rejäl miss att man inte använde de generella stimulanserna. I dag är generella stimulanser mera tveksamma, och jag kan notera, även om finansministern inte gör det, att vi från folkpartiets sida i stort sett har samma bedömning som regeringen om hur mycket man kan kosta på sig just nu i den vägen. Men ännu så länge har herr Sträng så gott om röster så han är väl inte intresserad av att höra vilka som följer med eller inte. Så, herr talman, ett par ord om den offentliga sektorns betydelse. Herr Sträng var ju inte särskilt nådig mot oss i oppositionen. Han har tydligen svårt att svälja den kritik som han fick för neddragningen av den offentliga sektorn när det i stället behövdes en satsning på denna.Då måste ju kommunerna ha bidragit kraftigt till att bringa ned sysselsättningen. Nu är det kommunerna som skall hjälpa till att klara sysselsättningen genom fler offentliga tjänster. Frågan är om kommunerna alltid kan hinna med i svängarna, För hur skall det bli vid utgången av 1974? Skall de 10 000 nya tjänster som nu stimuleras fram då dras in igen? En del kom muner lär ha fått det beskedet från herr finansministern. Jag tror att det är nödvändigt för en verklig kamp mot restarbetslösheten att man får till stånd en mycket långsiktigare planering och en väsentligt jämnare insats från socialdemokraterna när det gäller den offentliga sektorn. Och det problemet kan inte lösas utan att man tar upp en verklig diskussion om hur man skall åstadkomma en balans och en finansiering som både människorna och kommunerna orkar med. Jag skall inte föregripa den diskussion om skatterna som skall föras i den kommande interpellationsdebatten, men nog är det väl ändå viktigt att herr Sträng hjälper till att skapa en sådan atmosfär inför de avtalsförhandlingar som skall gälla huvuddelen av den treårsperiod vi nu har framför oss, att vi inte får en orimlig inflationsutveckling. Det som nu föreslås — borttagandet av folkpensionsavgiften och höjningen av barnbidrag och bostadstillägg — skapar en lugnare atmosfär inför en ettårig avtalsperiod men hjälper ingenting för det som sedan måste följa. Jag vill mot denna bakgrund på nytt påminna herr Sträng om den metod som han tidigare alltid avvisat men som han nu har en chans att i lugn och ro förbereda: att hålla en ordentlig stabiliseringskonferens inför de avtalsrörelser som skall gälla 1975 och 1976. Det har vi rätt att kräva som under 1974 företräder halva riksdagen och halva folket, och det kan inte få viftas bort så lättfärdigt som det har skett tidigare.

Herr talman! Herr Sträng förklarade sig vara förvånad över min fråga varför stimulanspaketet lades fram så sent. Varför är finansministern förvånad över det? Vi har ju alla i denna kammare vetat att det har behövts stimulans i den svenska ekonomin. Det har ju rått undersysselsättning i vårt land ända sedan 1971. Vi hade det 1972, och vi har fortfarande undersysselsättning. Vi har alltjämt — eller hade det i varje fall i våras — rester av en stagnation och mycket att hämta igen. Det är inte efterklokhet att ställa den fråga jag gjorde. Genom en expansiv politik, genom att sätta fart på hjulen, skulle vi kunna åstadkomma den sysselsättningspolitik som landet behöver och som människorna frågar efter. Vi har från de borgerliga partierna tillsammans begärt en mer expansiv politik — låt mig påminna om det — hösten 1971, vi gjorde det 1972 och vi har gjort det 1973. Att vara före finansministern kan väl i varje fall inte kallas efterklokhet. Det var ju finansministern som kom efter med det ena efter det andra av sina s.k. paket. Vidare gör finansminister Gunnar Sträng gällande att den arbetslöshet vi har gäller speciella grupper och att vi inte kan lösa den med generella medel. Nej, helt kan vi väl inte häva den med generella medel, men den centrala orsaken till att vi har svåra arbetslöshetsproblem i dag — de som finansministern i dag erkänner men inte erkände före valet — är att vi har en stagnerande efterfrågan inom vår interna ekonomi. Alla arbetslösa kan ju inte rimligen gå till exportindustrin — av olika skäl. Exportindustrin har för övrigt inte plats för dem. Jag tycker att den av mig flera gånger tidigare påtalade tendensen att dela upp arbetskraften i ett A och ett B-lag och att förutsätta att problemen för det s.k. B-laget måste klaras genom AMS-åtgärder är uttryck för en oroväckande syn på arbetande människor. Om vi får fart på hela ekonomin kan vi suga upp en mycket stor del av den restarbetslöshet som finansministern brukar tala om. Som motargument gjorde finansministern gällande att vi har väldigt goda vinstkonjunkturer, och han sade sig vilja glädja mig med att citera en notis ur Svenska Dagbladet av i dag. Jag blir kanske ännu gladare om herr finansministern citerar förnuftiga notiser ur Dagens Nyheter, för där är sådana mera sällan förekommande. I Svenska Dagbladet skulle emellertid ha uppgivits att företagsvinsterna nu ökat med 44 procent. Ja, jag tror att det kan vara en riktig siffra då det gäller storföretagen. Men vi har förut diskuterat sådana här procentsiffror, finansministern och jag, och jag har då påvisat att om man i ett ingångsskede har en alltför låg vinstnivå och den sedan sjunker med 50 procent, då krävs det en 100-procentig vinstökning för att man skall komma upp till den alltför låga siffra där man låg när den här utvecklingen började. Det är väldigt farligt att hantera procentsiffror på det sätt finansministern gör. Man kan lätt lura folk i fråga om vad det verkligen gäller. Det allvarliga är ju att hemmamarknadens små och medelstora företag har en generellt alltför låg lönsamhet. Det beror bl.a. på att socialdemokraterna har lagt nya bördor på de här företagen — en fyrdubblad löneskatt t.ex. — och det har i sin tur lett till ett lågt nyföretagande, till att arbetsplatser har slagits ut snabbare än nya kommit till. Socialdemokraternas negativa näringspolitik har haft en god del av skulden till den här utvecklingen. Vi som har lyssnat till finansministern här så många gånger förut har nästan alltid hört honom presentera den egna politiken som höjden av klokskap medan oppositionens krav har varit höjden av samhällsekonomisk dårskap. Men hur många gånger har inte finansministern under de senaste åren haft fel? 1970, 1971, 1972 — nu är vi inne på 1973. Jag tyckte emellertid att finansministern var mera nyanserad här i sin muntliga bedömning av läget än vad han är i propositionen 165. Och just propositionen 165 ger mig anledning att påminna om vad som sägs i konjunkturinstitutets höstrapport, som vi fick i går: ”Den ekonomiska utvecklingen i Sverige 1973 erbjuder i åtskilliga avseenden slående olikheter gentemot omvärlden. Påfallande är sålunda att den inhemska efterfrågans tillväxt förefaller att bli lägre 1973 än 1972, samtidigt som en acceleration i efterfrågeutvecklingen ägt rum inom flertalet västeuropeiska länder.” Det jag återgav är kanske också efterklokhet. Det är i alla fall ett klokt konstaterande, som skall jämföras med den beskrivning som finansministern själv gör i propositionen 165. Och vilka skäl har vi att tro att finansministern den här gången, till skillnad från i våras och 1972 och 1971, skall ha träffat huvudet på spiken i sin ekonomiska bedömning? Det är mot bakgrunden av den stora osäkerhet som nu råder och av behovet av att få fart på hjulen som vi har föreslagit den generella stimulansåtgärden att sänka mervärdeskatten med 3 procentenheter. Det är en sådan åtgärd vi behöver i stället för att hålla på att plocka med olika åtgärder, som i och för sig alla kan vara befogade — de är t.ex. angelägna från fördelningsmässig synpunkt — men som får en betydligt sämre konjunkturpolitisk effekt än en generell stimulansåtgärd på en ekonomi, som inte ger de många människor som vill ha jobb de jobb de önskar få.

Herr talman! Herr Fälldin kom i sin replik tillbaka till sina 100 000 nya jobb. Jag brydde mig inte om att ta upp den frågan, eftersom herr Fälldin inför ett par miljoner svenska lyssnare i avslutningsdebatten under valrörelsen ärligt talade om att det inte var fråga om att han inbillade sig att man kunde skaffa fram 100 000 nya jobb så där utan vidare. Det var en målsättning, sade herr Fälldin. Och eftersom herr Fälldin kom fram till att det var en målsättning har jag inte haft anledning att längre polemisera mot honom. Under 1960-talet skaffade vi fram 300 000 nya jobb — 100 000 nya jobb vart tredje år. Jag räknar med att det bör finnas möjligheter att gå vidare, om inte precis i samma takt så ändå i samma riktning. Det är således svårt att föra debatten om de 100 000 nya jobben när herr Fälldin — kanske efter en realistisk anmärkning från hans företrädare i ämbetet — kom fram till att det var riktigare att tala om det hela såsom en målsättning. Har vi hamnat mitt i prick med det förslag som regeringen och dess finansminister nu har signerat och lagt på riksdagens bord? Ja, ingen nekar väl er att ha andra uppfattningar om detta. Men när man skall bedöma det här under ansvar — och det skulle jag faktiskt vilja rekommendera herrarna att göra i sin stilla kammare — måste man ta hänsyn till att vi under innevarande budgetår, dvs. fram till mitten av 1974, har ett statligt lånebehov som nu bedöms ligga på 8 miljarder. Vi vet med oss att vi måste ta väsentliga delar av detta på kapitalmarknaden.

Jag är tvingad att konstatera att det inte finns möjligheter att ge dem vad de önskar. Då är det ju bara att lägga samman två och två och konstatera att det är fyra — det är inte fem och det är inte sex. Vi har gått så långt vi tror att vi kan med den statliga upplåningen mot bakgrunden av var de här pengarna skall tas, och det är speciellt intressant i en högkonjunktur. Sedan kan vi inte gå längre. Skulle ni komma på idén att säga att Sträng har gått för långt — vi skall inte ha en stimulans av den här omfattningen utan den skall vara lägre — är det självfallet att jag välvilligt skall lyssna på er, för då behöver ni inte säga att jag stannar exakt på den prick där jag stannat. Men vi har gått så långt som vi ansvarsmässigt tror att vi kan gå mot den bakgrund jag här redovisat. Herr Fälldin frågade om jag inte har tänkt på svårigheterna för ett företag vid generationsväxling i avseende på arvsskatten och dess konsekvenser för företagets fortsatta bestånd. Jo, visst har jag det. 1970 lade jag fram en proposition för riksdagen om just de här frågorna — propositionen hade nummer 71, om jag minns rätt.

Förmögenhetsbeskattningen är lika bekymmersam som arvsbeskattningen för de mindre företagen. Sedermera har utredningsarbetet fortsatt, och jag har ett nytt betänkande som ligger på mitt bord. Jag vill minnas att det är herr Hovham mar som i morgon skall få svar på en fråga om vad det blir med detta betänkande, och det vore ju synd att ta från herr Hovhammar den primören genom att avge svaret redan här i dag. Jag inskränker mig till att säga att det finns sannerligen inte några enkla lösningar på detta svåra problem. En mycket intelligent ekonom har sagt att i stället för att staten tar av de här företagarna skatten vid arvsskiftet skall staten ta en hypoteksinteckning i företaget, så att företaget kan fortsätta och staten ändå har fått sitt. Denne ekonom är känd för att ha litet väl briljanta idéer, och jag har därför inte tagit honom riktigt på allvar när vi diskuterat dessa frågor mera offentligt — vilket jag faktiskt har gjort. Det är svårt att hitta en lösning på detta intressanta problem. Om en företagare går bort och lämnar efter sig en förmögenhet i form av företag och maskiner, skall hans arvtagare då behandlas mera generöst och liberalt än arvtagare till en annan person som har gått bort och som lämnat efter sig pengar placerade på annat sätt? Det är denna likställighet i arvsbeskattningen som är ett av problemen, och det är den vi konfronteras med när vi angriper dessa frågor. I en preliminär redovisning av vilka propositioner som kommer att läggas på riksdagens bord har jag sagt att det skall komma ett förslag i dessa frågor från finansdepartementet, och jag inskränker mig till att säga det just nu. Sedan ställde jag en fråga till herr Fälldin. Det är i och för sig prisvärt, sade jag, om man kan sänka pensionsåldern till 65 år. Det är en god reform, som vi alla med entusiasm kan ansluta oss till. Men den utlöser ett betalningskrav på 1,7 miljarder — om jag minns rätt. Och eftersom det inte räcker att presentera bara halva frågan är det naturligt att jag frågade herr Fälldin om han är beredd att anvisa finansieringen för att genomföra reformen. Då svarade herr Fälldin: Anser inte finansministern att det är rättvist att alla har samma pensionsålder? Det är ju god dag — yxskaft i kvadrat! På det sättet kan man inte föra en debatt. Jag får därför lov att återkomma till herr Fälldin ännu en gång. Om herr Fälldin menar allvar med denna reform, så räcker det inte med att bara presentera den ena sidan. Han får presentera också den andra. Jag hoppas att utredningen skall lägga fram ett förslag om finansiering. Jag har stora förhoppningar på att utredningen skall vara så realistisk att den gör det. Men det hade varit önskvärt om oppositionsledaren gav sin anslutning till tanken. Då skulle det vara lättare för utredningen att fullgöra sitt arbete, menar jag. Sedan kan det ligga någonting i vad herr Helén sade, att ju sämre konjunkturpolitik man bedriver, desto svårare blir det för den arbetskraft som har besvärligheter med att få sysselsättning på den reguljära marknaden. Men det är inte om det vi diskuterar. Under de gångna åren då vi har haft en dämpad konjunktur har diskussionen hela tiden stått om hur vi skall använda våra pengar, och här lades det på hösten 1971 fram förslag som kunde värderas till mellan 5 och 6 miljarder. Skall vi använda de pengarna till att försöka omskola dessa människor och anpassa dem till kraven på de platser där efterfrågan finns, eller skall vi använda oss av andra möjligheter? Jag tänker här exempelvis på statsbidraget om 40 procent av arbetslönen för de partiellt arbetsföra som tas emot av industrin. Den s.k. femkronan samt lokaliseringshjälpen i form av bidrag och lån är ett par andra inslag i arbetsmarknadspolitiken. Där har vi använt pengarna, till skillnad mot den generella påspädningen. Det är det debatten rör sig om. Och jag vidhåller att ingen konjunkturuppgång löser de problemen. Min uppfattning är — och alla i arbetsmarknadsstyrelsens aktiva garde, det må vara dess ledning i Stockholm eller länsarbetsnämndernas ledning som varje dag konfronteras med dessa problem, ger mig rätt när jag säger det — att man löser inte dagens arbetslöshetsoch sysselsättningsproblem med generella stimulanser. Vi har nämligen nu blivit mycket mera avancerade i våra anspråk på att klara arbetslösheten, och därför är situationen i dag en annan än den var tidigare. Jag behöver inte gå så särskilt långt tillbaka i tiden för att konstatera att ambitionerna nu är helt annorlunda och våra målsättningar är helt annorlunda och längre gående än de var tidigare. Sedan frågade herr Helén om jag menade att kommunerna skall kunna växla från stopp till aktivitet gång efter annan. Ja, det vore ju önskvärt att få kommunerna med på en följsam konjunkturpolitik, men jag är medveten om att det föreligger utomordentliga svårigheter. Den konjunkturpolitik som skall anpassas efter efterfrågan ute i det fria livet får säkerligen statsmakten ensam stå för. Men det finns en intressant siffra som är värd att nämna, när vi kommer in på detta, och herr Helén kan gärna komma ihåg den. Om man ser på kommunernas s.k. finansiella sparande under 1971 så finner man att situationen var utomordentligt prekär. Landets kommuner hade en uppenbart dålig ekonomi under 1971. Det s.k. finansiella sparandet var klart negativt och representerade mer än 2 miljarder kronor som negativ post. Det har vänt nu under de senaste åren. 1972 års taxeringsresultat var en överraskning, och man räknar med att en positiv utveckling skall äga rum även under 1973. Den negativa siffran på över 2 miljarder för kommunernas finansiella sparande har förvandlats till en positiv siffra på en dryg halv miljard, och det resultatet står sig också under 1973. Det är därför inte uteslutet att kommunerna, såsom utvecklingen av skatteunderlaget och deras ekonomi varit, har möjligheter att följa upp de intentioner som regeringen redovisat i sitt höstförslag och kan hänga med i den utvecklingen mera permanent. Herr Helén frågade: Kan man i det här läget avstå från att kalla samman en stabiliseringskonferens? Herr Helén har uppmärksammat att situationen inte är speciellt kritisk för 1974. De förslag om en skattesänkning som ligger på riksdagens bord torde rädda oss över det läget. Att situationen blir sämre 1975 är jag medveten om. Därför har jag utfärdat tilläggsdirektiv till den pågående skatteutredningen. Jag vidhåller — och jag tror mig ha goda kontakter med en eller ett par av de avgörande parterna i en tänkt stabiliseringskonferens — att läget inte är sådant att man anser att man får ut någonting av en sådan konferens. Under sådana förhållanden är det en alldeles onödig föreställning, som bara resulterar i besvikelse. Situationen är fortfarande så ömtålig att man har vissa betänkligheter mot att exponera sig i ett förhandlingsskede. Jag tror att vi får försöka leva med den situationen och den atmosfären. Om jag kunde övertygas om att en stabiliseringskonferens skulle lösa några problem, så skulle jag väl kunna inbjuda till en sådan. Men jag är absolut övertygad om motsatsen, och därför blir mitt svar till herr Helén detsamma som det varit tidigare. Vad jag nu svarat herr Helén räcker i långa stycken också som svar till herr Bohman. Naturligtvis är det inte tillfredsställande att dela upp landets befolkning i ett A-lag och ett B-lag med tanke på sysselsättningsmöjligheterna. Men tyvärr är livet sådant att vi har människor som på grund av ett eller annat handikapp har svårigheter att fullgöra det arbete som den moderna företagsamheten ställer krav på. Man behöver inte kalla dem för B-laget för det. Man skall självfallet respektera dem som alla andra. Vad jag har sagt är att det tarvas särskilda insatser för att få dem arbetsplacerade, och det torde ingen bestrida. Det är herr Bohmans verbala inlägg i den här debatten som har fört in begreppen A-lag och B-lag i vår diskussion. Den 44-procentiga vinstökningen, herr Bohman, sker från ett långt ifrån ofördelaktigt utgångsläge, nämligen år 1972, och därför tycker jag inte att det fanns så särskilt mycket värde i det inlägg som herr Bohman nyss uppbyggde oss med. Sedan säger herr Bohman: Hur många gånger har inte finansministern haft fel. Man kan väl få tycka något annat och bli respekterad för det. Och jag har sagt: Det har ni rätt att tycka. Men när regeringen och dess finansminister försöker göra bedömningar anlitar vi den ekonomiska expertis som finns, och sedan sätter vi oss ned och diskuterar och funderar. Hela den här ekonomiska situationen har debatterats i finansministerns ekonomiska planeringsråd, och uppfattningarna där har i stort sett varit enhälliga. I förra numret av Veckans Affärer uttalade sig fem ekonomer — alla var kanske inte enbart ekonomer, men de hade ett stort ekonomiskt kunnande; några var bl.a. företagsledare och bankdirektörer. Dessa var också i stort sett eniga om den här bedömningen. Om detta kan herr Bohman säga: Alla dessa har fel, finansministern har fel, och jag har rätt — och det har herr Bohman rätt att säga. Men vem som kommer sanningen närmast får framtiden utvisa. Skall vi sätta fart på hjulen, säger herr Bohman, är det bättre att sänka momsen med tre procent. Jag tror inte på det. Skall vi sätta fart på hjulen får vi nog rikta pengarna — så att vi har garanti för att det blir fart på dem — och inte gå fram den här generella vägen. Men det får vi diskutera den 6 december när alternativen ligger på riksdagens bord. Jag vet inte om jag skall ge mig in i en debatt med herr Werner i Tyresö om bostadspolitiken och dess utomordentligt svåra problem. Vi har fått en ny bostadsminister, och det är väl lämpligt att han får debutera med att föra den debatten med herr Werner. Herr Werner är ju själv praktiskt sakkunnig på området. Men jag vill bara göra den lilla stillsamma erinran att den omständigheten att det blir en annan konstruktion av institutet som förmedlar krediter inte gör byggena billigare. Skall man ha billigare nyproduktion får man vidta andra åtgärder — en subvention i en eller annan form. Vi har en sådan subvention i dag, och den är hög. Vi har aldrig någonsin haft en så kraftig generell subvention av nyproduktionen av bostäder som i dag, och det ligger i paritetslånesystemets karaktär. Sedan byggnadskreditivet är avlyft och hypotekslånen går in, har de nyproducerade lägenheterna sin hyra fixerad efter en basannuitet på 5,1 procent. Dessa 5,1 procent är betalningen för räntan och dessutom amortering — eftersom det är en annuitet. Samtidigt ligger den långa räntan, som är förhållandevis billig i vårt land, på 7,3 och 7,5 procent. Således är det uppenbart att vi enligt det system som i dag föreligger har en kapitalkostnad i bostadsproduktionen som inte har något gemensamt med den ränta som gäller för övrigt i dag. Jag är alldeles övertygad om att herr Werner också vet det.

Herr talman! Först beträffande sänkt pensionsålder. Jag har sagt en gång tidigare och jag upprepar det, att vi är beredda att ta ansvaret för genomförandet. Låt mig ställa en motfråga: Har finansministern något exempel på att centern har sprungit ifrån finansieringsansvaret för sociala reformer? I den andra frågan om realisationsvinst och åtgärder vid generationsskiften är jag fullt på det klara med likställighetsproblemet. Jag konstaterar bara att denna likställighet är satt på undantag just när det gäller realisationsvinstbeskattningen, där samhället bestämt sig för att man kan vänta med att ta ut skatten. När principen är bruten där, är det väl tänkbart i andra sammanhang också. Tiden medger inte att jag diskuterar detta ytterligare. Jag bara noterar detta som positivt att finansministern inte har stängt dörren i den här frågan. Sedan, herr finansminister, vill jag säga att jag har märkt många gånger att ni har haft det svårt med debatten om de 100 000 nya jobben, men det är kanske första gången som finansministern har sagt det så öppet som här i kammaren. Det har aldrig varit fråga om annat än att vi satt detta med 100 000 nya jobb som ett förstahandsmål. För 1970-talet måste långt fler jobb än så skaffas. Om detta råder numera enighet. De åtgärder som vi föreslår därvidlag är åtgärder för att underlätta nyetablering och utvidgning. Det är motioner med det innehållet som vi har väckt nu. Finansministern säger att han som finansminister hela tiden måste titta på vad det finns för utrymme på kapitalmarknaden, eftersom varje ökat statligt behov där tränger ut något annat. Innebär det verkligen att åtgärder av den typ som vi föreslår och som skulle innebära fler jobb hör till sådant som skulle få vika undan? Det vore intressant att få veta finansministerns bedömning där, för i den översikt som finansministern gjorde förklarade han att om man skulle klara en ökad sysselsättning med den offentliga sektorn stod det fullt klart att kommunerna skulle behöva låna till investeringarna. Då är min motfråga: Om vi genom åtgärder av den typ som vi föreslår och som delvis är av generell natur, jag medger det, kan få en högre sysselsättning i näringslivet, delar inte finansministern uppfattningen att vi då lägger en god grund för att kunna expandera när det gäller den offentliga sektorn? Innebär inte det att kommuner, landsting och stat den vägen får bättre möjligheter än nu att gå vidare när det gäller den offentliga sektorn? Det är det sambandet som jag tycker är helt uppenbart.
Herr talman! Diskussionen om kampen mot arbetslöshet har framför allt gällt hur man skall bete sig inför en konjunktursvacka. I ett sådant läge är en generell stimulans nödvändig för att hålla efterfrågan uppe. Sådant var läget hösten 1971; det var ett annat än hösten 1973. Det viktiga är att undvika sådana djupdykningar i konjunkturen och sysselsättningen som då kom. Annars drabbas de svagaste hänsynslösast. Det är för övrigt precis den slutsats som dras i den socialdemokratiska gruppens näringsrapport. Vi noterar att när tiderna sedan blir bättre genom en framgångsrik konjunkturpolitik eller av andra skäl är det fortfarande de sämst ställda, de som har de största svårigheterna, som sist får chansen till nya jobb. Många får den aldrig. En del av dem som ännu drabbas av restarbetslöshet fick dråpslaget genom att just deras marknad dök så djupt 1971—1972. Vi sade inte nej, herr Sträng, till de selektiva åtgärderna den gången. Vi sade att en del av de selektiva åtgärderna kanske inte skulle bli nödvändiga om man gjorde en sådan generell satsning som vi den gången föreslog. Det tycker jag faktiskt finansministern kunde hålla i minnet. Sedan var det förbluffande att finansministern här i kväll var så negativ till en stabiliseringskonferens inför 1975—1976. Han sade: Den löser inga problem — jag är övertygad om motsatsen. Som om den skulle skapa problem. Så illa kan det ju inte vara. Om man som finansministern räknar med att en stabiliseringskonferens skall äga rum i själva förhandlingsskedet är det inte bra — då är det klart att man inte, som finansministern säger, vill exponera sig. Men vad vi hela tiden har talat om är en stabiliseringskonferens på gott tidsavstånd från själva avtalsrörelsen, där regeringen presenterar vad den avser att göra för att under avtalsperioden bevara balansen och vilka åtgärder den är beredd att sätta in mot inflationen och där man sedan resonerar sig samman om det samhällsekonomiska utrymme som står till förfogande. Under själva avtalsrörelsen skall sedan parternas fria tävlan avgöra hur resurserna skall fördelas. Är det inte bedrövligt att vi skall behöva gå i clinch om detta? Skall lotten verkligen behöva avgöra vad som är riksdagens mening om den saken?

Herr talman! Vem som har rätt och vem som har fel får framtiden utvisa, förklarade finansministern. Och det är naturligtvis rätt. Men det är allvarligt om missbedömningar upprepas alltför ofta. Jag skall tillåta mig att återge några av Gunnar Strängs egna konjunkturprognoser under hela det skede då oppositionen begärde åtgärder mot arbetslösheten. Jag har gjort det förut men inte här i kammaren.

Det är jag den förste att erkänna.” — Den siste skulle det väl egentligen ha stått. Jag läste upp detta med tanke på vad finansministern sade i början av sitt anförande, när han kritiserade oppositionen. Han talade om ”efterklokhetens hela briljans”.

Herr talman! Självfallet bör detta meningsutbyte bli kortare och kortare. Det finns ju interpellanter som har en del att kommentera i mina interpellationssvar. Jag vill emellertid gärna ge herr Fälldin en eloge. Det var ett välgörande besked som vi fick från honom. Framläggs ett förslag om sänkt pensionsålder, förklarade herr Fälldin, skall han ställa upp och ta de finansiella konsekvenserna av detta. Vi har, sade herr Fälldin, inom centerpartiet aldrig tvekat om att betala vad det sociala reformarbetet kostar. Jag hoppas att herr Fälldins friska besked står sig även framöver och inte — för att citera en tidigare talare i dag — övergår i eftertankens kranka blekhet. Om man bjuder över på regeringens proposition 165, utlöser man onekligen omedelbart en ökad kostnad, som kan betalas endast via en ökad statsupplåning. Man kan naturligtvis teoretiskt säga att detta är pengar som så småningom kommer tillbaka. Men det kommer att ta sin tid, för man kommenderar inte utan vidare fram arbeten åt den arbetskraft som det är svårt att sysselsätta. Herr Helén förklarade, om jag fattade honom rätt, att det var beklagligt om vi via lottning skulle avgöra huruvida vi skall ha en stabiliseringskonferens eller inte. Det finns naturligtvis andra ting som är värdigare att lotta om. Jag kan hålla med herr Helén om att det inte är så särdeles lustigt att lotta om en stabiliseringskonferens. Skall vi få ut någonting av en sådan konferens, bör man nog inte dras in i den. Den omständigheten att man lottar om det skall bli en konferens eller inte är ju ett uttryck för att hälften av denna kammare ändå anser att konferensen är onödig. Jag tror inte att vi får ut något positivt av en stabiliseringskonferens, som kommer till på sådana premisser. Men om herr Helén säger att vi skall lotta till varje pris, får vi väl underkasta oss detta. Det var en imponerande källforskning i mina inlägg som herr Bohman presterade. Jag förstår att medhjälparna på kansliet varit flitiga som bin under de senaste veckorna för att dra fram allt detta. Tiden är dock för långt gången för att jag skall kunna ta upp varje sådan bedömning samt skissera bakgrund och resultat.

Många nationer befinner sig i det läget, kanhända därför att de varit litet för lättsinniga i sitt handlande med avseende på ekonomin. Jag säger än en gång till herr Werner i Tyresö att det är tämligen meningslöst att ta upp den bostadspolitiska debatten. Vi får tillfälle att återkomma till den. Tre stora utredningar har dessa frågor under behandling, nämligen boendeutredningen, bostadsfinansieringsutredningen och bostadsbeskattningsutredningen. Jag har i propositionen 165 själv skrivit ett par rader om att man i denna fråga får lov att avvakta utredningarnas resultat så att man kan bedöma hela det bostadspolitiska problemet i ett sammanhang. Problemet går inte att lösa bitvis. Den uppfattningen har sedermera styrkts av bl.a. Byggnadsarbetareförbundets ordförande, som herr Werner hänvisade till i denna speciella fråga om bostadsbanken.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, ett ganska kortfattat sådant, på den interpellation som jag hade framställt. Bakgrunden till de frågor som jag riktat till finansministern har diskuterats mycket. De stora svårigheter som vi har haft med sysselsättningen under de senaste åren är väl kända, och det finns anledning att försöka tänka igenom deras orsaker för att få bättre möjligheter att hantera utvecklingen på ett rimligare sätt när man kommer in i nästa konjunkturfas. Och där kan vi ju befinna oss närmare nya svårigheter än vad som är önskvärt, helt enkelt därför att den högkonjunktur som under ett par år nu har gjort sig gällande i andra länder visar en del tecken att mattas utan att vi någonsin har fått riktig fräs på vår ekonomi. Det gäller verkligen att försöka dra lärdom av de erfarenheter som vi har gjort under de senaste åren för att veta hur man bäst skall hantera sig själv i fortsättningen. Jag tycker att herr Sträng, även om han nu förlängde sitt interpellationssvar genom att tala bra länge innan han kom till själva svaret och låta det anförandet utgöra en del av svaret, tog ganska lätt på en del av de som jag tycker intressanta frågor som finns att begrunda. När det gäller det allmänna spörsmålet om vad vi skall göra ifall världskonjunkturen skulle komma att vika ganska snart säger herr Sträng helt allmänt, att regeringen alltid måste föra en i förhållande till konjunkturutvecklingen balanserande ekonomisk politik. Det är klart att på den punkten är herr Sträng och jag helt ense, men eftersom herr Sträng fattade sig så kort kanske det räcker för mig att påpeka att vad herr Sträng säger att man måste göra har herr Sträng under de senaste åren ganska ordentligt misslyckats med. På den andra frågan, om vilka slutsatser som man skall dra av svårigheterna att häva arbetslösheten, svarar herr Sträng att min hänvisning till den höga arbetslösheten är felaktig, eftersom sysselsättningen har varit hög. Men att förneka att det varit en hög arbetslöshet måste väl ändå anses vara att ta alltför lätt på det hela, herr Sträng. Om man inte åtminstone i efterhand erkänner att det har funnits problem, så tror jag att man allvarligt minskar sina möjligheter att bemästra problemen. Det kan möjligen vara det som också har gjort att regeringen varit så pass litet framgångsrik under de här åren. Herr Sträng har låst sig i de olika förutsägelser som herr Bohman läste upp. Herr Sträng har knappast ens nu velat erkänna att här verkligen har varit svårigheter. Låser man sig på det viset i felaktiga bedömningar bara därför att den politiska oppositionen — för en gångs skull, kanske herr Sträng skulle tycka — varit litet klyftigare än man själv, då blir svårigheterna mycket större än de behöver vara. Det argument som herr Sträng kör med, att vi inte skall oroa oss så mycket över vår arbetslöshet därför att vi har procentuellt sett i förhållande till andra länder en högre sysselsättning, är inte vidare hållbart. Om jag sade i en debatt med herr Sträng att i Tyskland har man flera sysselsatta än vi har i Sverige, så skulle herr Sträng med rätta svara mig att det inte är så märkvärdigt, eftersom det finns så många flera arbetssökande i Tyskland. Den invändningen är som sagt helt riktig, men därför kan man med precis samma rätt göra gällande att det finns procentuellt sett så många fler arbetssökande i Sverige än det gör i andra länder och att det självfallet också borde finnas procentuellt sett fler sysselsatta. Vi har ju här medvetet fört en politik, framför allt skattemässigt, som mer eller mindre har tvingat folk ut på arbetsmarknaden. Andra länder har inte fört den politiken. Men om vi nu tvingar ut folk på det viset, måste man väl också som finansminister rimligen ta konsekvensen och se till att det skapas sysselsättning, så att människorna inte bara hamnar i omskolning eller beredskapsarbeten och så att inte allt fler blir förtidspensionerade trots att de egentligen skulle vilja fortsätta att arbeta. Man kan inte föra en sådan skattepolitik som herr Sträng gjort och sedan bara rycka på axlarna och säga, att det här med arbetslösheten behöver vi inte ta så allvarligt på, eftersom det mest är fruntimmer som söker sig ut på arbetsmarknaden. Jag tycker att det är en felaktig inställning hos herr Sträng. I min interpellation frågade jag också vad finansministern anser att man behöver göra för att underlätta nyföretagandet och förbättra de mindre och medelstora företagens ställning. Här har finansministern två synpunkter. Den första går helt enkelt ut på att det inte finns några kreditsvårigheter för de mindre och medelstora företagen, eftersom ”regeringen ständigt följt utvecklingen”. Den andra synpunkten är att man inte behöver bekymra sig över någon nedgång i nyföretagandet, eftersom det, som det heter i svaret, under senare år har varit ett synnerligen livligt intresse för bolagsbildningar. Jag blir lika häpen när herr Sträng nu kommer med det argumentet som jag blev när han framförde det i den ekonomisk-politiska debatten i TV under valrörelsen — även då gjorde herr Sträng gällande att man kunde vifta bort farhågorna för ett sviktande nyföretagande, eftersom det är en så väldig fräs på bolagsbildningarna. Även om herr Sträng i den debatten erbjöd mig att få låna en minut av hans tid, hann vi i TV-debatten inte resonera igenom detta. Men nu kan vi göra det. Jag tror inte att antalet bolagsbildningar är något rimligt mått på nyföretagandet. Tror herr Sträng verkligen det? Jag kan inte neka till att jag är häpen över att herr Sträng — eller vem det nu är som har skrivit detta interpellationssvar — ärligen skulle tro att statistiken över bolagsbildningar är något bra mått på nyföretagandet. Herr Sträng har antagligen hört talas om ”skrivbordsbolag”. Tror herr Sträng att det förhållandet att det bildas en mängd skrivbordsbolag är något tecken på att det för närvarande är ett verkligt skjut i ekonomin? I TV-debatten ställde sig herr Sträng helt oförstående inför synpunkten att bolagsbildningar inte utgör något tecken på ett livligt nyföretagande. Jag gjorde för min del gällande att en stor del av anledningen till denna bolagsbildning är skattetekniska synpunkter. Man är t.ex. i småföretag, handel och jordbruk illa drabbad av den faktiska sambeskattningen, och för att slippa ifrån de orättvisor som den faktiska sambeskattningen innebär sätter man sig själv på bolag. Men det innebär ju inte att det händer någonting i någon intressant bemärkelse. Jag har svårt att förstå att herr Sträng inte har detta alldeles klart för sig, eftersom herr Sträng själv föreslagit att man skall höja minimiaktiekapitalet från 5 000 till 50 000 kronor. I propositionen härom sade herr Sträng att anledningen härtill är att många bolag bildas inte för att idka någon verksamhet utan för att man skall uppnå skattefördelar.

Om det verkligen vore så att herr Sträng trodde att alla dessa bolagsbildningar representerade ett nyföretagande, måste ju herr Sträng vara ytterst oroad över konsekvenserna av höjningen av minimiaktiekapitalet. Jag tycker att det är konstigt att man kan vara finansminister utan att vara medveten om de gedigna undersökningar som gjorts på olika håll beträffande det sviktande nyföretagandet. Att det inte finns något nyföretagande är allvarligt inte minst med hänsyn till de nytillkommande grupperna på arbetsmarknaden — speciellt de kvinnor och ungdomar som vi talat om tidigare i dag. Det är allvarligt därför att nya företag får förutsättas komma att anställa framför allt nytillkommande arbetskraft. Herr Sträng hade också en annan synpunkt, nämligen att det inte var några problem för mindre och medelstora företag. Herr Sträng sade att de kan låna ”eftersom han följer utvecklingen”. Att herr Sträng följer utvecklingen medför inte nödvändigtvis någon garanti för att det är lätt att låna. Eller menar verkligen herr Sträng det? Det finns också många andra svårigheter för mindre och medelstora företag än frågan om huruvida man kan låna eller inte. Skatterna är ganska hårda, extra hårda för mindre företag. Vi har redan talat om den faktiska sambeskattningen. Den ständigt växande uppgiftsskyldigheten i olika statistiksamlande organ har herr Sträng antagligen hört talas om. Den plågar mindre och medelstora företag därför att dessa inte har folk som kan syssla med sådana blanketter. Löneskatterna drabbar säkerligen mindre och medelstora företag som är arbetsintensiva relativt sett mycket hårt. Alla de olika företagsbidrag, som utgör en flora som snart börjar bli lika tjock som Linnés sexualsystem och som utbetalas till företag, har den egenheten att de framför allt gynnar de större företagen. Herr Sträng hinner inte ringa till alla små textilfabrikanter, men herr Sträng eller Rune Johansson hinner sätta sig ned och hålla presskonferens med de verkliga storföretagarna i branschen. Detta anger något av de svårigheter som finns i branschen. När man ser dessa saker, blir man inte förundrad över att nyföretagandet sviktar. Och sedan har vi det särskilda problem som har blivit aktuellt i dagarna och som uppstår när arvsskatter och förmögenhetsskatter för de mindre och medelstora företagen gör att det blir svårt med generationsskiften. Man får då en lång rad av fusioner, något som herr Sträng tidigare i debatten ville vifta bort. Han sade, att det mest var fråga om att den gamla företagsledningen inte var så skicklig och att företaget därför höll på att gå över styr. Jag tror inte att det är den verkliga förklaringen. Snarare är det ekonomiskt rent omöjligt att klara ett generationsskifte, varför man säljer undan till något större företag. Vi tycker att detta är beklagligt, eftersom vi är mot maktkoncentration inte bara på statlig sida såsom det sagts tidigare i debatten här i dag utan förvisso också när det gäller privata verksamheter. Jag hade även en annan fråga som gällde AMS. Jag frågade om herr Sträng var intresserad av att göra någon utvärdering av AMS-politiken. Eftersom vi haft så mycket av sådan verksamhet under de senare åren men det samtidigt visat sig vara ganska invecklat och svårt att få något resultat på denna väg, vore det intressant med ett klargörande. En anledning till att herr Sträng enligt herr Bohmans tidigare lista spått så pass fel kan ju vara att han haft en övertro på slagkraften hos satsningar på AMS och annat, något som man läser om i socialdemokratiska läroböcker på detta område. Men herr Sträng är inte villig att utlova någon sådan granskning av AMS-politikens verkningar. Han säger att den är föremål för en fortlöpande uppmärksamhet. Jag är inte riktigt säker på vad som döljes bakom denna upplysning. Men det vore bra om herr Sträng ville passa på att delge kammaren sina egna slutsatser. Vi är inte så oerhört betjänta av enbart det faktum att herr Sträng följer frågan med uppmärksamhet. Det är ju ett minimikrav. Vad som vore intressant för en utformning av en politik på sikt är att vi alla får ta del av de erfarenheter som finns. Herr Sträng kan ju bidra till ett sådant meningsutbyte när man framställer en sådan fråga som jag gjort. Även om herr Sträng följer utvecklingen som han säger, undrar jag om det finns något material som i så fall skulle kunna läggas fram. Jag är inte medveten om att någon systematisk utvärdering gjorts av den här politiken. Finns det någon sådan systematisk utvärdering, herr Sträng, eller behövs det inte någon? Om en sådan finns är det förvånande att ta del av en hel del av de tankegångar som har framförts från olika håll när det gäller AMS-politiken med bidrag till företag osv. Vid Träindustriarbetareförbundets kongress för någon månad sedan framkom både det ena och det andra som ger stöd åt mitt uttalande, att det behövs en grundlig granskning av vad som egentligen har hänt inom ramen för denna typ av ekonomisk politik. I kongresstrycket står att läsa vad jag bl.a. också anförde i min interpellation: ”Den förda politiken på det näringspolitiska området har enligt vår uppfattning alltmera fått karaktären av socialbidrag till företagen.” Det är väl allvarligt när man säger så från Träindustriarbetareförbundet, i varje fall tycker jag det är allvarligt. Vidare: ”Vi har kommit så långt att det snart inte finns ett företag som låter hjulen rulla, om man inte får pengar från staten.” Samtidigt har vi för en stund sedan hört herr Sträng säga att det är ingen idé att de borgerliga går omkring och föreslår att man skall sprätta ut pengar till företagen. Så sade man också från socialdemokratiskt håll under valrörelsen. Men det här är alltså vad Träindustriarbetareförbundet tycker om den socialdemokratiska politiken, dvs. att det knappast finns ett hjul inom företagen här i landet som snurrar utan att det har varit ett litet statligt bidrag därtill. Vid Träindustriarbetareförbundets kongress sade man också följande: ”Detta innebär i realiteten, att man med hjälp av statliga medel flyttar arbetslöshet från en ort till en annan.” Det är ju också en ganska allvarlig kritik mot den förda selektiva politiken. När ett fackförbund som Träindustriarbetareförbundet har denna uppfattning vore det väl anledning för herr Sträng, om han har ett utredningsmaterial, att verkligen visa upp det. Om herr Sträng inte har det är det uppenbarligen icke tillräckligt att bara lova att han fortlöpande följer verksamheten.

Samtidigt som man med AMS-pengar bestämde sig för att starta den omdiskuterade skidfabriken i Boden räknade man kallt och i hemlighet med att lägga ned skidfabriken i Lindesberg. Det kan möjligen utgöra bakgrunden till ett av de uttalanden som jag citerade från Träindustriarbetareförbundet, att det här bara innebär att man flyttar arbetslösheten från det ena stället till det andra. Dessa AMS-bidrag har fått en oerhört stor omfattning. Beräkningar, som redovisades för någon tid sedan, visar att under åren 1969—1971, innan bidragen hade fått den nuvarande omfattningen, fick företagen i form av olika bidrag lika mycket pengar som de skaffade sig genom nyemissioner av aktier. Då hade man ändå inte räknat in kommunernas bidrag i olika former. Man hade bara räknat in AMS:s olika lokaliseringsbidrag, inte någon annan AMS-verksamhet. Detta är egentligen häpnadsväckande. Det ger ett speciellt eftertryck åt den förundran som jag redan har uttalat, hur man under valrörelsen från socialdemokratisk sida så ofta kunde säga att borgerligheten bara sprätter ut pengar till företagen. Den som verkligen sprätter pengar till företagen med sådana här selektiva åtgärder, vilka framför allt gynnar de stora företagen, det är händelsevis socialdemokratin genom sin näringspolitik. Det vore exempelvis mycket bättre att sänka ATP-avgiften för äldre arbetskraft eller att sänka löneskatten i stödområdet. Det är väldigt konstigt att jordbrukare och mindre företagare i Norrland betalar rejäla löneskatter till herr Sträng, som han sedan skickar tillbaka i form av olika bidrag framför allt till de stora företagen. Jag tycker det är en förfärligt konstig politik, tycker inte herr Sträng det? När Ni försvarar denna uppläggning pekar Ni på att det skall komma en fabrik till Gällivare; hur skulle den ha kunnat komma dit om det förts en borgerlig politik? Men hur många projekt är det som inte kommit till stånd på grund av att jordbrukare och småföretagare, som varit drabbade av höga löneskatter, inte fått sina bidrag? Hur många har gått i kvav av denna anledning och utplånats från kartan? Det behövs olika punktinsatser, olika selektiva åtgärder, men man skall använda dem till att rätta till förhållanden där det gått snett. Man skall inte föra en politik som gör att det alltmera går snett och sedan hoppa in med stödåtgärder i efterhand. Herr talman! Om herr Sträng haft större framgång med den ekonomiska politiken de senaste åren än han haft och om väljarna i valet hade visat större förtroende för hans ekonomiska politik skulle jag bättre förstå att han behandlar de frågor jag ställt i interpellationen med en viss lättvindighet. I själva verket borde finansministern verkligen begrunda dessa ting då man, som herr Fälldin och herr Bohman tidigare sagt, kan ifrågasätta om finansministern enligt parlamentariska regler verkligen skulle vara finansminister. Så här dags får man banta sitt anförande litet och det är nog till kammarens glädje. Men det är en sak som jag skulle vilja ha sagt som inte hör till själva interpellationen. Det gäller prisstegringarna. Det är ett mycket allvarligt aktuellt problem. Sverige ligger vanligen på toppen i inflationsligan. Det är bara högkonjunkturen utomlands under de senaste åren, som vi stått vid sidan om, som kommit att innebära att Sverige tillfälligtvis hamnat bland de länder som haft en lägre prisstegringstakt. Men det finns allvarliga risker för att allt kan återgå till det gamla, att vi på nytt hamnar i toppen. Det är nödvändigt att göra något åt det. Vi kan inte acceptera att inflationstakten ökar på det sätt som alla tecken tyder på. Först krävs det att man satsar på konkurrensen, för att få de prisåterhållande verkningarna. På byggsidan är det mycket lätt att se hur kostnaderna åker i höjden om man sätter konkurrensen ur spel. Prisregleringar kan i vissa fall behövas, men man skall inte tro att man med dem åstadkommer något verkligt hållbart. Verkningarna kan bli de omvända. Näringsfrihetsombudsmannen har, enligt pressen — och om detta är riktigt gör han rätt i det — börjat fundera på vilka de prishöjande verkningarna kan bli när man med olika priskontroller pressar samman företagen i ett osunt branschsamarbete. Den andra synpunkten jag skulle vilja framföra när det gäller att hejda prisstegringar gäller växelkurserna. Debatten utgår från att det i utlandet förekommer väldiga prisökningar, som vi via importen kommer att få in i landet och att det är inget att göra åt saken. Men det är det. Om man vill låta bli att importera prisökningarna kan man skriva upp den svenska kronan. Om man verkligen för, herr Sträng, en ekonomisk politik som är så bra att det endast beror på utlandet att vi får en snabb inflation måste det innebära att den svenska kronans värde skulle kunna skrivas upp. Då skulle vi icke få dessa utländska prisökningar att slå igenom i den svenska prisnivån. Om man inte fört, herr Sträng, en sådan växelkurspolitik går det inte att i efterhand försöka svära sig fri genom att göra gällande att prisstegringarna beror på utlandet. Om vi inte fört en sådan politik att vi är i stånd att skriva upp den egna valutan, måste det bero på att prisstegringsimpulserna i den egna ekonomin är minst lika starka som de är i utlandet. En tredje synpunkt i detta sammanhang är att en politik mot prishöjningar fordrar att man uppmuntrar en utbyggnad av produktionsapparaten. Endast på det sättet kan man få ett näringsliv som är i stånd att klara olika kostnadsstegringar och löneökningar utan att skicka dessa vidare i form av prishöjningar. För att åstadkomma denna utbyggnad spelar sparandet en stor roll. Sparandet fordras för att man skall kunna få pengar för en utbyggnad. Det är därför som jag i pressen har fått det intrycket att herr Sträng klagat på sparandet. I dagens debatt har han emellertid anslagit andra tongångar. Men det är utomordentligt viktigt att slå fast att det ingalunda är så att man kan klaga på det höga sparandet. Det är fel att försöka få en ursäkt för konjunkturmisslyckanden genom att peka på ett högt sparande. Det är lika fel som när herr Palme under valrörelsen försökte skylla arbetslösheten på invandrarna. Sparandet är i stället något som gör det möjligt för oss att bygga ut produktionsapparaten och få det bättre. Om något varit fel i den ekonomiska politiken är det att man inte tagit chansen — om de som sparat haft lust och villighet härtill — till att stimulera fram de olika investeringar som hade behövts. Vidare, herr talman — det är den fjärde synpunkten på vad man skall göra för att dämpa prisökningar — behövs det rimligare skatter. Om man t.ex. sänker momsen, får det utan tvivel en prissänkande verkan. Har man lägre inkomstskatter kan löneökningarna och kostnadsstegringarna hålla sig inom rimligare gränser. Jag ber avslutningsvis att få instämma i vad Bertil Ohlin skrev i dag i Dagens Nyheter, där han framförde ett krav som jag gärna skall upprepa. Han framhöll att vi borde halvera inflationen. Det är också möjligt med en riktig ekonomisk politik att halvera inflationen.

Vad gör vi om världskonjunkturen viker? Ja, tekniken tror jag att vi i stort sett har lärt oss. Frågan är i vilken grad man väljer att sätta in åtgärderna. Det blir en bedömning med hänsyn till det läge där man skall sätta i gång aktionen. Vidare tycker jag nog att det vore lättare att diskutera med herr Burenstam Linder — även om jag inte alls är överraskad, ty han brukar använda en sådan debattordning — om han vore litet mera seriös i sitt sätt att argumentera. Jag har i dag i mitt inledande anförande sagt att arbetslösheten fortfarande är för hög och att våra förslag till riksdagen när det gäller aktiveringen av den offentliga sektorn och en bibehållen aktivering av den privata industrin motiveras av att vi vill komma till rätta med arbetslöshetsproblemet. Jag säger i mitt svar till herr Burenstam Linder: ”Herr Burenstam Linder beskriver sysselsättningspolitiken under senare år som ett misslyckande. Det är emellertid ett faktum att vi haft en i förhållande till den arbetsföra befolkningen högre sysselsättning i vårt land än i andra jämförbara länder.

Men kom ihåg vad jag har sagt i de båda inlägg som jag har gjort här i dag! Då ställer sig herr Burenstam Linder i talarstolen och säger: ”Herr Sträng anser att arbetslösheten skall man inte ta så allvarligt. Den gäller ju bara fruntimmer osv.” Det är hans sätt att argumentera. Jag har många gånger tidigare försökt få herr Burenstam Linder på bättre tankar, och eftersom jag är en envis person i sådana här avseenden kommer jag att fortsätta med att försöka uppfostra herr Burenstam Linder i debattekniken så att vi kan tala ungefär samma språk när vi diskuterar. Bolagsbildningen är ju det enda sättet för oss att få en egentlig redovisning av hur man har det i fråga om expansionslusten hos företagandet i vårt land. Jag är väl medveten om att bara en redovisning av bolagen inte ger ett tillräckligt klart besked om hur många seriösa nyföretagare det finns. Jag behöver inte lägga ut texten mera om det; jag tror att herr Burenstam Linder blir mera plågad än jag, ifall vi ger oss in i skatteflyktsaspekterna i samband med den här bolagsbildningen. Men vad jag upplever för närvarande är att det från allt fler håll väcks ett krav på nyetableringskontroll därför att företagandet är litet snabbare än vad de etablerade branscherna anser vara bra och erforderligt. Vi har mött det kravet från byggnadssektorn. Här i kammaren har företrädare för byggnadsarbetarna krävt kontroll av den etableringen. Jag har läst deras facktidning och kunnat konstatera hur irriterade de är av denna, som de anser, alldeles för lättsinniga och rikhaltiga etablering av nya byggnadsföretag, i regel i form av enmansföretag. Vi har samma kritik från den seriösa restaurangbranschen i dag, där man kräver etableringskontroll därför att det är en bransch där den individuelle småföretagaren snabbt kan komma i gång. Jag var tillsammans med motorbranschens folk för en vecka sedan, och även där reste sig bland ombuden de som krävde en etableringskontroll. Det är lätt att starta som egen företagare med en lastbil eller något liknande, och man anser att den etableringen i dag är så intensiv att det blir besvärligheter för den mera seriösa näringen. Jag har bara nämnt tre områden där man gör gällande att vi egentligen hellre borde hindra etablering än animera till nyetablering. Jag säger detta för att få litet mera balans i den här diskussionen. Skatten är hård för de mindre företagen, säger herr Burenstam Linder. Det är en sanning med många stora modifikationer. Av de 130 000 bolagsföretagare som vi har i landet är det mer än hälften som inte betalar någon skatt alls för bolaget som sådant. De tar självfallet ut en lön som ägare av bolaget och betalar skatt på den, men någon bolagsskatt betalar de inte. När vi nu talar om företagen som juridiska personer är det alltså inte riktigt att säga att de är så hårt pressade av de nuvarande skattereglerna. Herr Burenstam Linder kommer tillbaka och säger: Det är lätt för en regeringsmedlem, i det här fallet industriministern, att sätta sig och tala med det stora textilföretaget, men varför talar han inte med de små? Han talar säkerligen både med de stora och med de små. Det är sällan jag har sett någon som är så flitig att fara omkring och tala på företagarmöten som just regeringens värderade industriminister. När han emellertid sätter sig och talar med det stora textilföretaget resulterar det bl.a. i 600 nya jobb i Norrland. Det är bara det stora textilföretaget som kan realisera en sådan tanke. Det lilla företaget orkar inte med det. AMS-politiken, har jag sagt, är föremål för fortlöpande uppmärksamhet. Det går så till att det finns täta kommunikationer mellan kanslihuset och de ledande i arbetsmarknadsstyrelsen. Dessutom har arbetsmarknadsstyrelsen till sitt förfogande en styrelse, där både arbetstagare, arbetsgivare och företag har sina direkta representanter, som dagligdags följer arbetsmarknadens utveckling och vidtar de åtgärder som arbetsmarknadsstyrelsen anser sig behöva introducera och tillämpa för att klara det här problemet. Det låter ju storslaget med den där systematiska uppföljningen och redovisningen. Jag ger inte så särdeles mycket för den. Det väsentliga är att man håller en livlig och regelbunden kontakt med det verk som har att hantera ärendena, och den livliga och regelbundna kontakten har kanslihuset. Det är möjligt att Träindustriarbetareförbundet har varit kritiskt mot vissa lokaliseringsföretag, och den kritiken får man väl ta. Finns det skäl där bakom, så skall man uppmärksamma dem, men det betyder inte att man skall fälla bilan över lokaliseringspolitiken, det är alldeles uppenbart.

Det är inte alls så tokigt som herr Burenstam Linder vill göra gällande. Det vore naturligtvis mycket intressant att föra en debatt om växelkurspolitiken, men jag är faktiskt beredd att uppmana herr Burenstam Linder att ställa en särskild interpellation på den punkten, så att vi får tillfälle att diskutera saken. Det har förekommit så förskräckligt mycket av — som jag tycker — ovederhäftig argumentation i den här viktiga frågan att det vore önskvärt med vissa klarlägganden här i kammaren. Jag vill emellertid säga till herr Burenstam Linder att den geniala genvägen att revalvera den svenska kronan så att vi slipper prisstegringarna, den är inte mycket att hålla i om man närmare tänker igenom problemet. Den nation i Europa som har revalverat starkast är Västtyskland. De har skrivit upp den tyska marken med över 20 procent och de har för närvarande en prisstegring som är snabbare än den vi har här hemma i Sverige. Vi ligger för närvarande rätt i valutapariteten kontra andra valutor. Kronan är i dag varken undervärderad eller övervärderad. Att då ge sig på en revalvering och en kursförändring skulle bara ställa till oro i näringslivet, ge möjligheter till vissa valutaspekulationer, men den skulle icke bli trodd i omvärlden och därför vara en ganska snabbt övergående historia.
Herr talman! Anledningen till att jag var förvånad över att herr Sträng i sitt interpellationssvar försökte vifta bort sysselsättningssvårigheterna är helt enkelt den att herr Sträng gör klart gällande att min beskrivning i interpellationen är felaktig. Det är inte heller någon hemlighet att herr Sträng under en följd av år försökt göra gällande att oppositionens synpunkter på ett sviktande sysselsättningsläge inte har varit någonting att bekymra sig om. När det gäller herr Strängs användande av bolagsbildningsstatistik måste jag upprepa att det är ett dåligt mått. Det är alls inte det enda måttet — som herr Sträng vill påstå — för att få inblick i hur det ligger till. Här har gjorts undersökningar, som jag är förvånad över att herr Sträng tydligen inte har fått i sin hand, undersökningar av Industrins utredningsinstitut och undersökningar gjorda vid Umeå universitet. Om man läser dessa studier får man alldeles klart för sig att de olika branscher som herr Sträng pekade på måste representera specialfall. I byggbranschen lär det vara så att den mycket höga arbetslösheten har gjort att en del — kanske utan att ha de rätta förutsättningarna för det — har försökt sig på att starta eget. Så kanske det är i en del andra branscher också. Dessutom kan det vara på det viset att det inte alls är svårt att få tag i företrädare för den ena eller andra branschen som gärna vill ha etableringskontroll. Många företagare är ju faktiskt intresserade av att minska på konkurrensen. Jag tror inte att herr Sträng skall tolka sådana där samtal på det sätt som herr Sträng gjorde i sitt inlägg. Sedan är det klart att man kan peka på de olika jobb man skapar genom den ena eller andra näringspolitiska insatsen. Och det är bra att man gör en hel del sådana här insatser — jag är inte alls emot det. Men herr Sträng måste ju ändå vara medveten om att det är en lång rad sysselsättningstillfällen som faller bort genom att jordbrukare och småföretagare ute i stödområdet drabbas av ganska kraftig löneskatt. Tror inte herr Sträng det? Vidare är det utan tvivel icke till fyllest att bara ha en liten allmän genomgång med ledningen för arbetsmarknadsstyrelsen för att vi skall få en uppfattning om hur arbetsmarknadspolitiken har fungerat under de senaste åren. Vore det så enkelt att bilda sig en uppfattning i kvalificerade sammanhang skulle det ju inte behövas något forskningsoch utredningsarbete över huvud taget. Till revalveringar och annat, herr Sträng, får vi kanske återkomma i ett annat sammanhang. Jag vill bara påpeka att det är många länder som har prövat denna metod med framgång plus att Tyskland enligt olika undersökningar sannolikt skulle ha en betydligt kraftigare prisutveckling med inflation om landet gått en annan väg än den man valt.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min interpellation. Jag hoppas att finansministern inte tycker det är ofint av mig om jag säger att svaret i jämförelse med de mångordiga och mustiga prestationer som finansministern gjort både här i dag och vid tidigare tillfällen var i torftigaste laget. Det kom för ett par år sedan en mycket intressant studie av vad som har hänt på skatteområdet i Sverige. Det var inget inlägg från oppositionen, det var inget politiskt inlägg över huvud taget — det var en vetenskaplig studie av professor Elvander som gav en belysning av vilken roll regeringen har spelat eller inte spelat för skatteutvecklingen. Det framgår där tydligt hur regeringen med finansministern i spetsen i det längsta vägrade att minska sambeskattningens orättvisor. Samtidigt var det ju bra för regeringen att den här vetenskapliga studien stannade där den stannade. Tänk om den hade omfattat de allra senaste åren! Det skulle vara en fruktbar läsning för oppositionspolitiker. Men jäm förande studier av finansministerns olika inlägg i skattedebatten och av regeringens olika turer i skattefrågan under senare år, det skulle däremot vara en förödande läsning för regeringen. Jag drar gärna en barmhärtighetens slöja över att det tog så lång tid för finansministern att ge upp sitt försvar för sambeskattningens orättvisor. Men det finns ingen anledning att sticka under stol med att finansministern gång på gång har försvarat att t.ex. — som här har nämnts i dag — makar som jobbar ihop i en liten affär eller en bensinstation eller en hantverksrörelse fortfarande har kvar samma orättvisor. När jag på höstriksdagens första dag i min interpellation frågade om regeringen var beredd att ge skatteutredningen i uppdrag att med förtur arbeta fram förslag till sänkta marginalskatter i de mest utsatta inkomstskikten fick jag svar på rekordtid. Jag tror att det tog tre timmar innan de nya direktiven från regeringen om just marginalskatterna kom. Naturligtvis inbillar jag mig inte att dessa direktiv var föranledda av min interpellation. Men vad jag däremot med säkerhet vill påstå är att jag och flera med mig genom att gång på gång upprepa attackerna mot de hårda marginalskatterna har framtvingat en ändrad inställning hos regeringen. Det är inte länge sedan som finansministern i kammaren menade att talet om hårda marginalskatter bara var ett sterilt exercerande med siffror. Tjänstemännen har ju länge stött våra krav. De har upplevt marginalskatterna som en bister realitet. Och jag vet att många har uppfattat det närmast som ett hån att deras svårigheter har viftats bort med att de bara var en meningslös sifferexercis. I år trädde också LO fram på samma linje. Vi kan inte gå in i en avtalsrörelse och veta att ingenting blir kvar för stora LO-grupper, sade LO-ordföranden. Då blev det fart på regeringen! Då blev det andra toner! Nu skulle man lösa det här problemet. Men först ville man ha reaktioner från de anställdas organisationer. Men man talade inte om vad organisationerna skulle reagera på. Och vårriksdagen upplöstes också utan att något positivt besked i frågan lämnades. Så sent som i juni månad röstade socialdemokraterna i skatteutredningen emot att marginalskattefrågan skulle behandlas med förtur. I dag är det just med förtur som frågan enligt regeringen skall lösas. Det är bra när det går åt rätt håll, även om det går med snigelfart. Utredningen skall också nu beakta behovet av skattesänkningar för låginkomsttagarna, och jag tycker att det är viktigt att deras problem blir lösta. Men låt mig fråga vad det har blivit av den arbetsgrupp inom kanslihuset som kom till när regeringen lade ner låginkomstutredningen? Finansministern trodde ju först inte på att det fanns så många människor i Sverige som hade verkligt låga inkomster. Men det fanns det! Låginkomsttagare är heller inte något entydigt begrepp, inte ens om de har exakt samma inkomst. Om en studerande under en sommar tjänar ihop 4 000 kronor, så är det inte samma sak som att en ensamstående mor bara tjänar 4 000 kronor under ett helt år, ty hon måste också ta hand om sina barn. Men statistiskt är de låginkomsttagare i samma mening. Och den som har verkligt låga inkomster blir ju inte hjälpt genom några skattelättnader, därför att skatten ofta är väldigt låg. Finansministern meddelar nu att regeringen inte är beredd att ompröva direktiven beträffande inflationsskyddet i skattesystemet. I valrörelsen var beskedet inte lika kategoriskt. Inom loppet av några få dagar redovisade tre statsråd tre olika ståndpunkter och det var inte vilka statsråd som helst. Det var handelsministern, finansministern och statsministern. Det är naturligt att man då har undrat: Vilken av de här uppfattningarna är egentligen regeringens? Statsministern sade vid en presskonferens i radio att indexregleringsfrågorna var viktiga och väsentliga, och de måste få behandlas av skatteutredningen, som skulle försöka komma fram till ett förslag. Inte slänger väl en statsminister ur sig sådana uppgifter utan att mena något med dem? Inte har väl statsministern avsett att vilseleda väljarna och ge besked som han sedan inte står för efter valet? Eller har finansministern nu inlagt sitt veto mot statsministerns uppfattning? En av anledningarna till att jag ställde min fråga till statsministern var just att jag ville ha ett besked, om inte han som regeringens främste talesman hade talat för regeringen och stod för sitt ord. Vill finansministern nu kommentera, om statsministern har ändrat mening? Förslaget om folkpensionsavgiftens avskaffande löser inga marginalskatteproblem. I de inkomstskikt där marginalskatten är det stora problemet, förändras den inte ett uns. Även i fortsättningen kommer marginalskatter och sjunkande bidrag att fungera som ett skruvstäd som bara drar åt hårdare och hårdare, om någon av egen kraft försöker att ta sig loss. Den enskilde kommer att ha lika svårt som förut att med egen kraft förbättra sin ekonomi. Redan nu har också diskussionen gått över på de problem som möter förhandlarna inför nästa avtalsrörelse. TCO-representanten ställde vid en hearing i TV med emfas frågan: Vad händer 1975? Han talade liksom TCO länge har gjort för en indexreglering och för en lättnad av marginalskatterna. Han sade i klara ordalag att även om det var bra att avskaffa folkpensionsavgiften, så kvarstår de grundläggande problemen. Förslaget att skatterna skall indexregleras så att de inte automatiskt höjs när inflationen rullar vidare har framtiden för sig. Det har redan en stor del av skattebetalarna bakom sig. Jag vågar utlova att jag och säkert flera med mig kommer tillbaka i denna fråga. Tro mig, den dag kommer då finansministern önskar att vi skall dra en barmhärtighetens slöja också över hans hårdnackade motstånd mot tanken på ett inflationsskydd. Jag har i min interpellation pekat på de samordningsproblem som finns och kommer att finnas mellan resultatet av en rad utredningar som nu arbetar eller nyss har avslutats: familjepolitiska kommittén, skatteutredningen, boendeutredningen, bostadsskattekommittén bland andra. Finansministern har många gånger sagt att man måste hålla isär de olika frågorna: barnbidrag, vårdnadsbidrag, bostadstillägg, skatter, daghemsavgifter, osv. Men i verkligheten ser människorna resultatet av alla dessa åtgärder tillsammans. De lever i en sådan verklighet. Det samlade slutresultatet är i praktiken det för dem enda intressanta. Löntagarna har också genom alla organisationer givit oss rätt i att det är just den här helhetsbilden som är den viktiga. Om en löntagare t.ex. när han får en löneökning får en något högre plats, så tycker vi att det är naturligt. Men det kan ju inte vara naturligt, om han samtidigt får högre avgifter och förlorar bidrag, så att nettot blir intet eller till och med minus. Skall inte de folkvalda ha något inflytande på hur denna samlade bild kommer att te sig för de enskilda människorna? Finansministern säger att samordningen i vanlig ordning skall ankomma på regering och riksdag. Men ”i vanlig ordning” betyder ju att det inte blir någon riktig samordning alls. Det blir i stället sådana här ständiga pålappningar som det varit tidigare. Men en bred opinion inom riksdagen önskar att man ser till helheten. Jag tror också att det är av stor social betydelse att verkningarna vid inkomstökningar upplevs som rättvisa och rimliga. Om man i vida kretsar får känslan av att den som har det sämre i själva verket har det bättre får vi heller ingen positiv opinion för att hjälpa dem som har det riktigt svårt. Om man nu t.ex. med statliga subventioner skall hjälpa vissa människor, som bor i vissa hus, byggda vissa år, är det inte säkert att man har hjälpt just dem som har det svårt. Visst behöver sådana åtgärder ses tillsammans med t.ex. bostadsbeskattningen, och det behöver ses tillsammans med bostadstilläggen, och det tillsammans med beskattningen i stort. Men jag tror det är viktigt att människor får känna tillfredsställelsen av att det lönar sig att spänna sina krafter. Och då kan samhället också ställa större anspråk på att dessa människor solidariskt tar ansvaret för alla dem som på grund av sjukdom, ålder eller handikapp av något slag har svårt att klara sig själva. Om nu inte regeringen vill ha någon övergripande parlamentarisk beredning, är det då riktigt att den stora skatteutredningen får fungera som sådan? Får den ta hänsyn till alla de områden jag nämnt, och flera till, och göra den samordning som efter alla ryckvisa åtgärder såväl behövs? Låt mig då också hoppas att vi skall slippa den sortens årliga skattejusteringar som regeringen ägnat sig åt att göra under de senaste åren. Varje sådan lösning har varit ett erkännande av att den förra lösningen var ett misslyckande. På eftermiddagen i dag sade statsministern här att stora löntagargrupper kommer att betala lägre skatt nästa år. Men har då statsministern redan glömt att både han och finansministern var mycket angelägna om att påpeka att flyttningen av folkpensionsavgifterna inte var något skatteförslag? Det var bara ett sätt att få löntagarna att moderera sina krav vid avtalsrörelsen. Och summan, herr talman, av den kardemumman är inte den skattelättnad som hårt skatteträngda människor väntat sig.
Herr talman! Eftersom jag trots stor uppmärksamhet inte gärna kunde uppfatta något speciellt nytt i interpellantens argumentering — och jag tror inte heller att någon annan av det fåtal tappra som är kvar i kammaren kunde göra det — kan jag i stort sett bara hänvisa till mina tidigare svar i liknande debatter. Men jag lade ändå märke till att fru Nettelbrandt var tillfredsställd med att vi i riksdagsbeslutet 1970 ersatte sambeskattningen med den obligatoriska särbeskattningen. Vi hade haft en frivillig särbeskattning dessförinnan. Det var första gången jag hörde ett vänligt omdöme om den reformen, och jag noterade det självfallet med stor uppmärksamhet och tillfredsställelse. Skillnaden mellan fru Nettelbrandt och mig när vi talar om skatter ligger hela tiden i uppfattningen om hur man skall ordna den i regel erforderliga kompenserande finansieringen. Det problemet kommer att stå kvar framför oss. Jag har nu lagt ett tilläggsdirektiv till skatteutredningen, och fru Nettelbrandt gjorde en alldeles riktig reflexion: tilläggsdirektivet var skrivet, klart och justerat i regeringen innan fru Nettelbrandt ställde sin fråga. Innan vi skickade över detta direktiv var vi också angelägna att tala om att det åligger utredningen att anvisa lämpliga finansieringsvägar för sina förslag. Utredningen är därvid oförhindrad att söka lösningar utanför den i övrigt uppdragna utredningsramen. Det innebär att erforderliga finansieringar av skattesänkningar för fysiska personer kan tänkas uttas på produktionen efter likartade principer som vi har tillämpat vid de två senaste skattesänkningarna, varav en har genomförts och en, som jag hoppas, kommer att genomföras inom de närmaste veckorna just för fysiska personer. Det är väl i den här frågan som fru Nettelbrandt och jag, om vi lever och har hälsan och fortsätter i våra nuvarande positioner, kommer att ha delade meningar. Det kan vara mycket lätt att leverera förslag om justering av marginalbeskattningen. Det är betydligt svårare att leverera förslag till den kompenserande finansieringen.

Har jag inte redan gjort det så gör jag det nu. Då frågar fru Nettelbrandt: Hur kommer det sig då att statsministern har sagt något annat? Ämnar inte statsministern stå för detta? Är det här en tvist mellan statsministern och finansministern? Jag försäkrar fru Nettelbrandt att i denna viktiga fråga har statsministern och finansministern helt samstämmiga uppfattningar och regeringen i övrigt också. Det är bättre när man har utrymme för skattesänkningar att inte vara automatiskt bunden för hur de skall ske utan lämpa efter det man anser vara riktigast. Har fru Nettelbrandt den uppfattningen att statsministern har givit ett annat besked kan jag inte hitta någon annan förklaring till detta än att en jäktad statsminister i en valrörelse, eller när det nu var, har missuppfattat fru Nettelbrandt på den här punkten. Vad jag här har sagt är — det vågar jag hävda — hela regeringens mening. Ja, herr talman, mina inlägg blir — som jag föreställer mig att de sista tappra här i kammaren värderar — kortare och kortare.

Herr talman! Jag är ledsen att jag återkommer trots att tidpunkten är sen, men det har blivit nödvändigt. Historieskrivning är alltid trevlig om den håller sig någorlunda till sanningen. I dag säger finansministern att han är tillfredsställd med att någon gång, för första gången tydligen, få höra ett vänligt omdöme från mig om beslutet som togs 1970. Nej, det är inte första gången. Det har jag sagt vid upprepade tillfällen, framför allt när frågan diskuterades i kammaren just på den här punkten. När finansministern och jag senast möttes i en TV-diskussion var det, om jag minns rätt, en av alla de gånger som finansministern sade att vi kröp ner under samma lapptäcke och godtog alltsammans. Då var det tydligen bara positiva omdömen över hela linjen. Ingetdera av dessa påståenden är sant. De är lika oriktiga båda. Det som vi ansåg bra var just finansministerns ändrade inställning till sambeskattningens orättvisor. I övrigt hade vi starka reservationer på elva punkter. Det är nog riktigt att det inte är så mycket nytt i en fråga som är väldigt gammal — det kan inte hjälpas att man upprepar sig. Och jag kommer, som jag redan utlovat, att upprepa mig fler gånger och anföra ungefär samma argument intill dess finansministern viker sig även på frågan om inflationsskydd liksom han har gjort i fråga om både sambeskattningen och marginalskatterna. Jag tror inte att jag är ensam om att tycka att också finansministern i sin argumentering i dag har upprepat sig i inte så ringa omfattning. Det blir onekligen så när vi diskuterar samma frågor vid upprepade tillfällen. Jag hade faktiskt en ny fråga som finansministern tydligen inte riktigt uppfattade. Den gällde statsministerns avvikande mening. Det var inte fråga om marginalskatterna utan om inflationsskyddet. I sitt svar till journalisterna sade han att han ansåg att den frågan var viktig och väsentlig och borde utredas. Jag utgår från att även om en statsminister är jäktad i en valrörelse vet han ändå vad han säger. Och jag utgår också från att han är angelägen om att dementera en sådan uppgift, om han har sagt något som han och regeringen inte vill stå för. Det var inte på en fråga från mig utan på en fråga från olika journalister i radion som han gav detta besked. Jag tycker att det var ett välgörande besked, och det har vid flera tillfällen också uttalats tillfredsställelse över att statsministern sade detta. Har finansministern inte ens inför detta interpellationssvar bemödat sig om att ta reda på av statsministern vilken anledningen var till att han svarade som han gjorde? Det är väl ändå angeläget att regeringen har en någorlunda entydig uppfattning som redovisas. Man bör varken i en valrörelse eller vid något annat tillfälle lämna det besked som man just då tycker lämpar sig bäst.
Herr talman! Jag skall i all vänlighet berätta för fru Nettelbrandt hur det går till när man gör i ordning ett frågeeller interpellationssvar. Vederbörande fackminister gör i ordning svaret som sedan cirkulerar bland regeringens övriga ledamöter, och självfallet underställs dei statsministern. Sedan kommer det tillbaka till fackministern. Om någon har en erinran att göra talar han om det. Accepterar han svaret blir det ingen erinran. I detta fall har det inte varit någon erinran från någon kollega, inte heller från statsministern. Förmodligen var det väl inflationsskyddet som det var fråga om, när det skulle gälla en motsättning mellan statsministern och mig. Men jag hävdar lika bestämt som i det förra inlägget att det inte finns någon motsättning mellan oss båda i den frågan. Det kan tänkas, som jag sade, att en jäktad statsminister i en valrörelse — även om det var en presskonferens — inte utan vidare kan ha en klar och pregnant minnesbild av direktiven. Det skrivs många regeringsdirektiv till många olika utredningar, och det kan ju tänkas att statsministern sade sig att det inte kunde vara någon risk att man funderade på detta med inflationsskydd i skatteutredningen. Därmed är inte sagt att regeringen har accepterat detta — det blir en senare fråga, när regeringen tar ställning till utredningens förslag. Vad frågan gäller är en indexreglering av skatteskalorna.

Det är detta fru Nettelbrandt är ute efter och som statsministern, finansministern och Övriga regeringsledamöter inte vill vara med på. Allra sist. När ni kröp ner under det s.k. lapptäcket 1970, skedde det visserligen under protester, men ni kröp ner. Att jag sedan har varit gramse på er beror på att ni inte har legat kvar där nere utan ideligen skall sticka upp och gruffa över att ni kröp ner.

Herr talman! Jag har stor förståelse för att en statsminister och vilken minister som helst kan säga ett förfluget ord, men jag har ingen som helst förståelse för att man inte när denna fråga sedan diskuteras är angelägen om att rätta sig själv om det blivit en inkorrekt uppgift. Så har inte skett i detta fall, trots att det förts en offentlig diskussion kring denna fråga. Att inte en statsminister kan hålla alla utredningsdirektiv i huvudet har jag också förståelse för, men detta är ingalunda någon fråga som kan ha undgått statsministern. Den har, som finansministern sade, diskuterats här i kammaren vid upprepade tillfällen. Att regeringen har varit avvisande till att man över huvud taget skall gå in på den vägen kan inte ha varit statsministern obekant. Därför tycker jag att det är i hög grad anmärkningsvärt att man inte, när man har blivit uppmärksammad på att en felsägning är gjord, tar upp denna fråga på ett annat sätt och gör det redan omgående utan låter hela valrörelsen gå mot sitt slut, innan man åter kommer tillbaka till detta kategoriska avvisande av denna fråga. Jag skulle vilja rekommendera finansministern att läsa i protokollet från en av skattehearingarna där TCO:s representant uppträdde och ta del av hans syn på vad som händer om man inte inför ett inflationsskydd, gärna ett inflationsskydd genom en indexreglering. Det är just inflationsskydd det är fråga om. Läs där vad som händer — vi kan återkomma till den diskussionen — för dem som har inkomster i olika inkomstlägen. Han talade inte för några höginkomsttagare utan för helt vanliga inkomsttagare. Sedan, herr talman, är det klart som finansministern säger att vi kommer att ha delade meningar i denna fråga ännu ett tag. Det är jag säker på. Men jag är inte säker på att vi kommer att ha det alltid. Herr finansministern har tidigare varit lika bergsäker på att han inte skulle backa från sin inställning när det gällde marginalskatterna. Han var benhård när det gällde den gamla familjebeskattningen. Men där har vi fått se reträtter, och jag tror vi kommer att få se reträtter också på detta område. Jag vill gärna, herr talman, få sammanfatta vad som hänt på skatteområdet under de senaste åren och som finansministern tycker det är lyckligt att fortsätta med. Först sänkte man för tre år sedan, som det hette, skatten för två tredjedelar av svenska folket. Så blev man mycket snabbt på det klara med att det inte var någon sänkning utan i stället en höjning. Därefter finansierade man nästa skattesänkning med moms och sade nej till alla ytterligare pålagor på företagen. Innan man var färdig med beslut, sade man plötsligt att nu skulle det vara pålagor på företagen. Så propagerade man för sina fina marginalskattesänkningar som då gjordes. Innan de hann träda i kraft var man på det klara med att de inte alls var bra, utan skatten måste sänkas igen. Så sänkte man skatten genom att ta bort folkpensionsavgiften. Nu säger man att det inte är någon skattesänkning och så skall skatten åter sänkas på ett annat sätt. Nu skall man ha en riktig lösning. Herr talman! Jag tror inte att man kan nå några tillfredsställande resultat på denna väg, däremot kan man hela tiden skapa nya problem. Det är just vad man gjort genom att gå till väga på detta sätt.
Herr talman! Var och en har ju rätt att bli salig på sin tro.

Det är ett faktum i den historien. När det sedan gäller marginalskatten så har jag under min tid som finansminister lagt fram förslag till riksdagen om justeringar både uppåt och nedåt, uppåt i vissa högre inkomstlägen, nedåt i vissa andra inkomstlägen. När vi diskuterat marginalskatten så har jag sagt att den är ändå inte hela skatteproblemet, och därför tycker jag att det är en steril exercis att bara diskutera marginalskatten. Den andra delen av skatteproblemet, nämligen hur mycket skatt jag har att betala på min inkomst, är minst lika viktig. Det är vad jag har sagt i den här frågan.

Talarlistan för den allmänpolitiska debattens fortsättning vid dagens sammanträde upptar en sammanlagd taletid av 6 1/2 timme. Det synes därför föreligga möjlighet att före middagspausen börja behandlingen av de på föredragningslistan som två gånger bordlagda upptagna utskottsbetänkandena. Kvällssammanträdet kommer att fortsättas längst till omkring kl. 24.00. Behandlingen av de ärenden som därvid eventuellt inte medhinnes uppskjutes till kammarens sammanträde onsdagen den 14 november. Detsamma gäller de konstitutionsutskottsbetänkanden som på föredragningslistan upptagits som en gång bordlagda. Behandlingen av de ärenden, som enligt ärendeplanen skall avgöras onsdagen den 14 och torsdagen den 15 november, beräknas ta ca 20 timmar, vartill kommer från innevarande vecka uppskjutna ärenden. Torsdagssam manträdet blir alltså ett arbetsplenum.
Herr talman! Herr Hovhammar har frågat mig när det förslag kan väntas som aviserades till våren 1972 angående lättnader i familjeföretagens arvsoch förmögenhetsbeskattning. Min avsikt är att 1974 års riksdag skall föreläggas förslag om justeringar av de år 1970 beslutade provisoriska reglerna om lättnader i kapitalbeskattningen för ägare av mindre och medelstora företag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på den fråga som jag tillåtit mig ställa. Anledningen till frågan är att i den propositionsförteckning som tilldelades riksdagen från regeringen i januari 1972 aviserades ”lättnader i familjeföretagens kapitalbeskattning” i form av proposition till riksdagen under april 1972. Den propositionen S kom aldrig. I efterföljande propositionsförteckningar har förslaget helt enkelt inte funnits med. Inte heller fanns ärendet med i den förteckning som tillställdes riksdagen vid höstsessionens början den 16 oktober i år. Många egenföretagare har gått och väntat, men hittills förgäves. I dag har vi emellertid fått ett svar av finansministern. Jag tycker det var ett klart och positivt besked, nämligen att för 1974 års riksdag kommer att läggas fram ett förslag till justeringar som innebär lättnader i kapitalbeskattningen för ägare av mindre och medelstora företag. Det är ju speciellt den gruppen det här handlar om. En sänkning av arvsskatten, som i sin nuvarande utformning leder till engenerationsföretag, är mycket brådskande. Gällande ordning hotar effektivt familjeföretagens existens som familjeeller fåmansbolag. Vi ser för övrigt varje vecka exempel på hur det och det företaget har övergått till den eller den koncernen — ibland också till multinationella företag. Det kan inte vara rimligt att skatten på en arvslott av 1 miljon kronor mellan föräldrar och barn utgör hela 409 000 kronor. I den mån premier för kapitalförsäkringar betalas för att täcka företagarens framtida arvsskatt — vilket numera sker i en hel del fall för att man skall kunna klara av situationen — bör dessa göras avdragsgilla. Vår arvsskatt är i dag den högsta i Europa. Vi bör kunna få en sådan ändring — och jag hoppas att det är innebörden i svaret — att den åtminstone anpassas till en genomsnittlig europeisk nivå. Herr talman! Den hårda förmögenhetsoch arvsbeskattningen betyder att många företag vid generationsväxling tvingas till fusioner med andra företag. Jag sade att det finns många exempel på detta. Vi har konstaterat att det 1969—1970 försvann ungefär 250 familjeföretag. Därtill kommer att siffran för nyetableringar är mycket låg. Vi tycker därför att man bör gå in för en annan linje på detta område. Jag tackar än en gång för det positiva beskedet i frågan. Jag avvaktar med intresse vad som skall hända 1974.

Herr talman! Herr Levin har frågat mig om jag, som uppgivits i pressen, tagit initiativet till eller eljest främjat den s.k. cementfusionen mellan Cementa och Gullhögen. Som svar vill jag anföra följande. För drygt ett år sedan hade jag samtal med företrädare för Industrivärden om en eventuell vidgning av statens engagemang i Gullhögen. Därvid kom också strukturproblemen för cementindustrin in i diskussionen. Vid en närmare granskning av hithörande problem hade man anledning beakta de betydande, framtida investeringar i branschen som kunde förutses. Av huvudsakligen detta skäl avvisade vi tanken på Fråga uppstod om möjligheterna till samordning mellan Cementa och Gullhögen. Från vår sida restes ingen invändning mot en sådan diskussion under vissa förutsättningar, nämligen en för samhället och därmed för bostadskonsumenterna och förbrukarna av cement tillfredsställande insyn i verksamheten. Dessa överväganden innefattade frågor om prisövervakning, leveranssäkerhet, styrelserepresentation och revision samt rimliga hänsyn till de anställdas intressen vid eventuella strukturförändringar. Industridepartementet har icke deltagit i några förhandlingar mellan Cementa och Industrivärden och regeringen har inte haft att godkänna den sålunda under sommaren genomförda affärstransaktionen utifrån statens delägarskap i Gullhögen. Överläggningarna mellan industridepartementet och Cementa i syfte att undersöka möjligheterna att finna en konstruktion för avtal som kan tillgodose de intressen vi finner angelägna avbröts i juni och har nu återupptagits. Det är min förhoppning att de bör kunna avslutas inom en månad. Om avtal träffas kommer detta i vanlig ordning att underställas vårriksdagen 1974. Ytterligare kommentarer är inte möjliga under pågående överläggningar. Jag räknar med att kunna ge en utförligare redovisning före höstriksdagens avslutning i samband med besvarandet av i ämnet ställda interpellationer.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det möjligen något orakelmässiga svaret på min enkla fråga. Jag har i och för sig förståelse för att det kan vara känsligt att uttala sig om pågående förhandlingar, särskilt om man därigenom skulle kunna komma att påverka deras materiella innehåll. Men det förhållandet att industriministern inte vill lämna ett rakt svar — ett ja eller ett nej — på den nu aktuella frågan ger faktiskt näring åt spekulationerna om att regeringen på ett eller annat sätt offensivt har främjat tillkomsten av ett monopol, som av många — däribland både Industriförbundets ordförande och näringsfrihetsombudsmannen — har betecknats som i viss mån samhällsskadligt. Om det verkligen skulle förhålla sig så, vore det mycket beklagligt, särskilt som intresset för åtgärder mot konkurrensbegränsningar inte heller tidigare har varit påfallande stort på socialdemokratiskt håll. Då ett utländskt företag rätt nyligen köpte upp Felix, ville industriministern i en debatt lugna mig med att Kooperativa förbundet och böndernas organisationer svarade för så stor del av produktionen att monopolfaran vore obetydlig. Då jag i en debatt här i kammaren den 26 maj förra året argumenterade för lagstiftning mot konkurrensbegränsning och för statliga interventionsmöjligheter fick jag ett mycket svalt gensvar från socialdemokratiskt håll. Debatten hölls mot bakgrunden av den då aktuella Växjöaffären. Årets vårriksdag avslog min och andras folkpartimotioner som krävde hårdare tag mot monopol och karteller. Det vore en stor framgång för de liberala strävandena om tillkomsten av cementmonopolet åtminstone finge den väckarklockeeffekten i kanslihuset att regeringspartiet nu med allvar och skyndsamhet tar itu med denna brännande samhällsproblematik. Till sist, herr talman: man får vara glad över att aktiesäljarna åtminstone inte till råga på allt medges någon skattebefrielse. Jag vill uttrycka den förhoppningen att de nu pågående förhandlingarna inte syftar till att i någon form, direkt eller indirekt, på skattebetalarnas bekostnad ge kompensation för den uteblivna skattebefrielse som man uppenbarligen har haft anledning att räkna med i det tidigare skedet av de här förhandlingarna, som enligt uppgift har pågått i över ett år och varom regeringen så länge har varit informerad.

Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik har frägat mig om jag fortfarande anser att LKAB:s huvudkontor skall helt eller delvis flyttas till Norrbotten under år 1973. I svar på enkel fråga av herr Petersson den 25 januari i år anförde jag att utredningar pågick inom LKAB i huvudkontorsfrågan och att jag räknade med att beslut och åtgärder skulle börja vidtagas successivt under år 1973 allteftersom man når fram till lösningar som tillfredsställer såväl företaget som de anställda. Sedan dess har, enligt vad jag erfarit, ett förslag om lokalisering och ansvarsfördelning mellan koncernkontor, regionkontor och lokalförvaltningskontor behandlats och godkänts av personalorganisationerna och fastställts av LKAB s styrelse. Chef för regionkontoret i Norrbotten har utsetts. Detta kontor kommer att överta funktioner som tidigare delvis legat på huvudkontoret i Stockholm, framför allt funktionen för samordning av gruvoch hamnförvaltningarnas verksamhet. Personalstyrkan på koncernkontoret har undergått en viss minskning därför att personal som slutat ej behövt ersättas genom förflyttningen av vissa funktioner. Om personal behöver flyttas från koncernkontoret till regionkontoret kan ännu ej överblickas, eftersom vissa nya arbetsuppgifter, som ej har direkt samband med gruvrörelsen, behöver tas upp inom koncernkontoret. Vissa detaljer i förslaget är för närvarande under ytterligare överväganden hos personalorganisationerna. Arbetet med lokaliseringen och inriktningen av olika kontor fortskrider sålunda. Jag kan slutligen framhålla att jag lika litet nu som tidigare vill uttala mig om i vilken utsträckning huvudkontoret skall flyttas utan anser att denna fråga skall avgöras av LKAB styrelse i samråd med de anställdas organisationer.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Johansson för svaret. Frågan om LKAB: huvudkontor har varit något av en följetong här i riksdagen.

Sist i betänkandet sägs det: ”Utskottet vill understryka betydelsen — inte minst i lokaliseringshänseende — av att den del av verksamheten vid LKAB s huvudkontor som bedöms möjlig att överföra till en enhet i Norrbotten omlokaliseras och förutsätter att efter avslutat utredningsarbete en sådan förläggning kommer till stånd.” Sedan har det inte hänt någonting. Det har pågått vissa utredningar, som ännu — också efter det här svaret — pågår. Nog tror jag att de som gick med på skrivningen i näringsutskottets betänkande 1971 hade väntat en annan och ur Norrbottens synpunkt mera positiv handläggning av den här frågan, som dock gäller ett av staten ägt företag.

Herr talman! Herr Henmark har frågat mig om jag med anledning av de larmrapporter som nyligen publicerats avser att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra eller minska sniffning. Sniffningen är ett problem som vi vid flera tillfällen haft anledning att diskutera här i riksdagen. Jag har då redogjort för en rad åtgärder som vidtagits för att stävja detta missbruk. Jag skall därför begränsa mitt frågesvar till en del åtgärder som nu är aktuella. Med anledning av riksdagens skrivelse nr 253 och socialutskottets betänkande nr 33 år 1972 tillsatte socialstyrelsen i mars 1973 en arbetsgrupp med representanter för socialstyrelsen, dåvarande giftnämnden , och Svenska kommunförbundet för att utreda frågan om åtgärder mot missbruk av lösningsmedel av olika slag. Kungl. Maj:t har ställt 75 000 kronor till arbetsgruppens förfogande för denna utredning. Utredningen är brett upplagd. Sålunda kommer arbetsgruppen att undersöka sociala och andra faktorer som leder till missbruk samt systematiskt gå igenom de fysiska, psykiska och sociala skador missbruket förorsakar. Arbetsgruppen kommer också att låta genomföra en toxikologisk undersökning av ämnen som används eller kan användas för sniffning samt undersöka möjligheterna att ersätta eller oskadliggöra farliga preparat. Även sådana förebyggande åtgärder som information till olika grupper i samhället samt bestämmelser för förvaring och försäljning kommer att behandlas. Vidare kommer gruppen att beröra frågan om vård och behandling av sniffare. Arbetsgruppen räknar med att lägga fram sin rapport med förslag till åtgärder under första halvåret 1974. Vid fullgörandet av sitt uppdrag kommer arbetsgruppen att utnyttja det omfattande material angående bl.a. allvarliga följder av missbruk av lösningsmedel som nyligen presenterats av en forskargrupp i Göteborg.

Herr talman! Den senaste rapporten som avgivits av thinnergruppen i Göteborg är skakande. 76 dödsfall har undersökts. 69 av dem har skett i direkt samband med sniffning. De yngsta offren var en 7-årig flicka och en 8-årig pojke. Sex fall har gällt ungdomar under 12 år. Ungefär hälften av dödsfallen har skett i åldrarna 15—18 år. Nära hälften kommer från hem som inte förut är socialt belastade. Användandet av sniffningsmedel inciterar ofta brott såsom bilstölder med åtföljande olycksfallsrisker. Även sniffning och bränder hör ofta samman. I thinnerrapporten redovisas tre bränder där fem personer omkommit. En av thinnergruppens medlemmar, doktor Clas Sjöberg, anser att antalet dödsfall är avsevärt större än den nämnda siffran. Anledningen till att jag ställde frågan, trots att detta ämne så nyligen behandlats i riksdagen, var dels den ökning av antalet dödsfall som skett, dels att vid det tillfället trots frågeställarens påpekande inga konkreta åtgärder kunde redovisas. I samband med frågesvaret den 12 april beräknades antalet dödsfall till 50; nu är siffran uppe i 70. Min fråga var om några ytterligare åtgärder vidtagits. Jag känner till de åtgärder som tidigare redovisats. Den grupp som är tillsatt och som socialministern åberopar i dag nämndes redan i våras. Det finns konkreta åtgärder att vidta i sådana här fall. Thinnergruppen har redovisat sex punkter där det borde finnas möjligheter att handla. Man säger också att man mött positivt intresse från fabrikanter och importörer för att stödja en sanering. Det går tydligen att i stor utsträckning ersätta nu använda produkter med ofarliga sådana, och det går att göra farliga produkter, som alltjämt måste finnas, mindre lättåtkomliga. Men man väntar på åtgärder uppifrån som förhindrar att konkurrenter fyller det tomrum i produktfloran man är beredd att lämna med liknande preparat. Jag skulle vilja upprepa min fråga: Är inte socialministern beredd att vidta ytterligare konkreta åtgärder just nu för att minska eller förhindra sniffning? Skall vi vänta till 1974 trots den utveckling som thinnerrapporten vittnar om? Jag tackar för svaret.
Herr talman! När jag i våras hade tillfälle att svara på en enkel fråga här och diskutera denna sak kunde jag meddela att arbetsgruppen var planerad att tillsättas. Den är nu tillsatt, den är i arbete, och jag har i dag i mitt svar sagt att dess uppgift är inte bara att kartlägga hela problemet ur olika aspekter utan också att komma med konkreta förslag till direkta åtgärder. Med andra ord har vi att avvakta ett förslag om åtgärder och insatser. Jag vill dock fästa herr Henmarks uppmärksamhet på att under flera år har man i olika avseenden inte bara haft frågan under observans utan också genom information, upplysning etc. sökt komma åt problemet. Jag är övertygad om att vi båda anser att detta är ett synnerligen komplicerat problem som måste angripas på en mycket bred front, och det är detta arbetsgruppen nu avser att göra.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att socialministern inte har varit overksam på den här punkten utan att det har skett en hel del. Men vad jag finner ganska nödvändigt nu är att vidta alldeles speciella åtgärder för att befria ungdomarna från dessa farofyllda medel som de tydligen har tillgång till. Jag kan nämna att i Göteborg har man redan vidtagit åtgärden att ta bort de här medlen från skolorna. Det är en sak som det uppenbarligen inte behövts något regeringsingripande för, men man har kommit underfund med att man bör göra på detta sätt. Jag tror också att det på andra orter gjorts försök med att ta bort de här medlen. Men fortfarande finns ju den möjligheten att om en importör eller en fabrikör slopar sådana här medel kommer konkurrenter och lägger in ersättningspreparat som är lika farliga. Det är i sådana fall det behövs en reglering uppifrån för att möjliggöra en sanering. Och jag tror för min del — samtidigt som jag vill uttala min tacksamhet för vad som är gjort — att det ändå kanske skulle finnas möjlighet att just nu vidta konkreta åtgärder för att hindra själva denna utveckling, denna trend, som jag tycker är skakande.
Herr talman! Jag vill understryka en sak som jag tidigare sagt, nämligen att socialstyrelsen har tagit upp ett samarbete med Sveriges färgfabrikanters förening, och flera färgfabrikanter inriktar nu sin produktutveckling på att få fram ersättningsmedel för sniffningsbara ämnen. Låt mig sedan bara göra ett tillägg. När det gäller möjligheterna att använda lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor i detta sammanhang måste man komma ihåg att det gäller ett mycket brett sortiment av ämnen och varor som är sniffningsbara, t.ex. thinner, bensin, aceton, spraygaser, solution, lim, färger, lacker m.m. I en del fall är det uppenbart att lagstiftningen kan användas, eftersom vissa lösningsmedel innebär risker redan vid normal användning. Så har också skett. Sålunda har bensen och koltetraklorid förklarats för gifter och trikloretylen klassats som vådligt ämne. I andra fall får särskilda åtgärder vidtas. Jag ser självfallet framför mig att vi skall kunna gå vidare på lagstiftningens väg. Men jag antar att vi är överens om att detta är en komplicerad fråga därför att sortimentet är så utomordentligt omfattande. Låt mig bara nämna bensin.

Herr talman! Fru Nordlander har frågat mig om jag observerat det anmärkningsvärt stora antalet sena aborter och vilka åtgärder som enligt min mening bör vidtas för att uppnå en snabbare behandling av abortfall. Jag utgår från att fru Nordlander med sena aborter avser sådana abortoperationer som utförs efter tolfte graviditetsveckan. Antalet sena aborter uppgick år 1969 till 6 772 och år 1972 till 6 433, vilket motsvarade 49 procent respektive 27 procent av det totala antalet legala aborter under dessa år. Första halvåret 1973 uppgick antalet sena aborter till 2 528 eller 20 procent av samtliga aborter. Dessa siffror visar en klar förskjutning av abortoperationerna till tidiga aborter. Socialstyrelsen tillsatte i mars 1972 en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att föra över en större del av abortoperationerna till tidiga ingrepp i öppen vård. Arbetsgruppen har redovisat sitt uppdrag i två etapper. Den del av utredningsresultatet som behandlar operationsfrågor och patientomhändertagande har redovisats i socialstyrelsens cirkulär nr 59 år 1972 med råd och anvisningar rörande tidiga abortingrepp. Socialstyrelsen har därvid framhållit angelägenheten av att abortingrepp utförs så tidigt som möjligt och att tidiga ingrepp så långt som möjligt förs över till öppen vård. I den nyligen redovisade andra utredningsetappen har arbetsgruppen lämnat förslag till lämplig organisation och resursdimensionering för tidiga abortoperationer. Jag utgår från att sjukvårdshuvudmännen på grundval av socialstyrelsens utredningsarbete och anvisningar vidtar sådana organisatoriska åtgärder att aborter kan utföras på ett så tidigt stadium som möjligt. Det är min förhoppning att dessa åtgärder skall leda till allt färre sena aborter.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min enkla fråga. Anledningen till frågan är helt riktigt att den kompletterande utredningen till abortutredningen som tillsattes 1972 har redovisat negativa siffror när det gäller s.k. tidig abort. Enligt utredningen utfördes, som här sagts, fortfarande under första halvåret 1973 ca 20 procent av aborterna efter tolfte graviditetsveckan. Med vetskap om de komplikationer som sena aborter innebär är det en alldeles för hög siffra. Trots att antalet abortbeslut baserade på tvåläkarintyg har ökat, vilket möjliggör tidigare aborter, finns det ändå, framgår det av redovisningen, vissa orter i landet där man inte har följt med i den utvecklingen. Vi har en enligt vad många anser generös tillämpning av abortlagens bestämmelser, som gör att en hög procent av de kvinnor som söker legal abort får sin ansökan beviljad, men det räcker inte med det, om det tidsödande utredningsförfarandet medverkar till en så stor andel sena aborter. Om — vilket är det enda riktiga — kvinnan själv fick avgöra om hon vill avbryta havandeskapet, så skulle man slippa det tidsödande utredningsförfarandet och därigenom undvika sena aborter, vilka för kvinnorna innebär mer påfrestande undersökningar och riskablare operationer. Härtill kommer också vad den längre väntetiden innebär av fysisk och psykisk påfrestning. Även för de läkare som skall göra operationen och för den sjukpersonal som är inblandad blir sena aborter en ökad påfrestning, vilket också kan medverka till motvilja mot aborter. Slutligen kan väl påpekas att sena aborter även tar ökade sjukvårdsresurser i anspråk. Mycket tidig graviditet kan enligt experter avbrytas med förenklad teknik. Ingrepp enligt Karman-tekniken skulle i princip kunna utföras direkt vid kvinnans första besök hos gynekologen och kräver i så fall mindre resurser än andra abortmetoder. Antalet för den metoden lämpade patienter utgjorde enligt 1971 och 1972 års redovisning av abortverksamheten i Sverige 6 respektive 9 procent av samtliga abortopererade kvinnor. Det är en låg siffra, som troligen kommer att öka om lagstiftningen ändras i enlighet med abortkommitténs förslag. Arbetsgruppen föreslår här en försöksverksamhet vid därför lämpade kliniker. Den 4 april i år behandlades en vpk-motion i abortfrågan, och i den debatten framhölls då från flera partiers representanter att abortutredningen, som redan då var avslutad, gav tillräckligt material som underlag för fri abort. Jag vill därför fråga: Kommer socialministern nu, efter den kompletterande utredningen, att snart framlägga förslag om fri abort?

Herr talman! Jag kan hålla med fru Nordlander om att det trots denna registrerade nedgång i antalet sena aborter alltjämt är en för hög siffra. Och när det gäller fördelningen av abortoperationer på tidiga och sena aborter föreligger det — det är riktigt — vissa regionala skillnader. Detta gäller också utredningsförfarandet och valet av operationsmetod. Men även i de landstingsområden där man redovisar en förhållandevis stor andel sena aborter har det dock under de senaste åren skett en viss förskjutning till tidigare aborter — jag har redovisat det. Det bör dock — jag vill understryka det — vara en allmän strävan att utföra aborterna på så tidigt stadium som möjligt. Det är motiverat av humanitära, medicinska och ekonomiska skäl. Det finns anledning att förmoda att socialstyrelsens cirkulär med råd och anvisningar rörande tidiga abortingrepp och styrelsens utredningsmaterial på detta område kommer att påverka utformningen av den framtida abortverksamheten. Socialstyrelsens utredningsmaterial kommer i dagarna att tillställas samtliga sjukvårdsstyrelser och överläkare vid kvinnoklinikerna. Jag vill avslutningsvis också peka på det utredningsarbete som pågår inom en av justitieministern hösten 1972 tillsatt arbetsgrupp, vars uppgift är att klarlägga vissa viktiga resursfrågor och behandla olika förebyggande åtgärder — det sista är inte minst viktigt. Socialstyrelsens nyssnämnda utredningar om möjligheterna till tidigare abortingrepp kommer därvid att beaktas av arbetsgruppen. Resultatet av arbetsgruppens verksamhet kommer att ligga till grund för bedömningen av abortfrågan i dess helhet. Jag har emellertid inte anledning att i detta sammanhang gå in på den frågan.

Herr talman! Jag tackar socialministern för den positiva syn han har på denna sak, även om jag inte fick något konkret svar på den fråga jag ställde. En lag om fri abort skulle, som jag redan sagt, innebära minskade påfrestningar på olika områden. Det skulle också innebära ökat utrymme för vad som kanske är det allra viktigaste — en fungerande preventivrådgivning. Det finns positiva erfarenheter redovisade, åtminstone från en kommun, där rådgivningen i födelsekontroll har motsvarat behovet, nämligen i Linköpingsdistriktet. Där är antalet aborter 10 procent av antalet förlossningar, medan siffran för landet i övrigt håller sig omkring 20 procent. Vi är överens om att de legala aborterna inte får bli ett preventivmedel. Men de väntetider som finns vid kvinnoklinikerna i dag — sex till åtta månader — kan få den konsekvensen. Därför är det, som arbetsgruppen också framhåller, viktigt med en allmänt ökad satsning på preventivmedelsrådgivning, så att oönskade graviditeter i största möjliga mån kan undvikas. En sådan satsning är nödvändig också från en annan synpunkt. Debatten om riskerna med olika preventivmedel är i dag så förvirrad, och osäkerheten och oron så stor, att ökade krav måste ställas på detta område. Vi skall inte heller tro att antalet aborter blir mindre om man håller antalet legala aborter nere — det visar resultaten från andra länder som har en strängare abortlagstiftning än vi. Den arbetsgrupp som nu arbetat säger att helt fri abort förutsätts inte öka antalet aborter. Man anser också att vi nu nått ett tak för antalet aborter. Till sist ett citat av medicinalrådet Roos som säger: ”Vår utredning bör vara en väckarklocka för sjukvårdens huvudmän. Med nuvarande lagstiftning och det fortfarande stora antalet sena aborter, kräver eftervården stora resurser.” Jag vill bara tillägga att det nu är tid för klockan att ringa, tid för ett uppvaknande.
Herr talman! Fru Nilsson i Sunne har frågat när regeringen avser att lägga fram något förslag om huvudmannaskapet för den skyddade verksamheten. Huvudmannaskapet för den skyddade verksamheten har behandlats i betänkandet Skyddat arbete . Vid remissbehandlingen av betänkandet har uppfattningarna i frågan gått starkt isär. Ärendet bereds för närvarande, och jag kan för dagen inte säga när det blir slutbehandlat.

Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret, även om jag i och för sig hade hoppats att det skulle vara litet mer positivt. Anledningen till att jag ställde den här frågan är den villrådighet som råder ute i kommunerna när det gäller vem som i framtiden skall vara huvudman för den skyddade verksamheten. Den här villrådigheten kan medföra — medvetet eller omedvetet — att utbyggnaden av verksamheten inte sker i önskvärd takt. Många kommuner är fortfarande helt i avsaknad av skyddade verkstäder, medan andra åter har för små eller otillräckliga verkstäder, som inte täcker behovet. Det torde inte råda några delade meningar om att det finns ett verkligt behov överallt här i landet. Det är beklagligt att den tidigare utredningen och dess följande remissbehandling inte gav ett entydigt svar, som kunde läggas till grund för ett regeringsförslag i frågan. Det är dock min förhoppning att ärendet kommer att beredas snabbt, så att det inom en inte alltför avlägsen framtid kan läggas fram ett regeringsförslag i den här frågan.
Herr talman! Det förhållandet att jag har varit obenägen att ange någon exakt tidpunkt för när förslaget kan komma att läggas fram hör samman med att det har varit en mycket splittrad remissomgång. Och innan jag exakt vet när jag kan ha materialet slutbehandlat vill jag inte gärna ange när förslaget kan läggas fram. Det innebär inte att jag är negativ till frågan, och svaret är inte negativt, men jag vill inte ange någon tidpunkt för riksdagen innan jag kan ange den exakt. Men det är väl uppenbart att man inte kan lägga fram förslag för riksdagen i den här frågan utan att ytterligare se över det som utredningen har föreslagit, och jag har kommit underfund med att en del närliggande områden lämpligen bör tas med i sammanhanget — exempelvis de industriella beredskapsarbetena, kontorscentralerna och hemarbetet. Jag lovar fru Nilsson i Sunne att jag skall påskynda ärendet så mycket jag kan, men jag kan inte i dag ange exakt tidpunkt för framläggande av förslag.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat statsrådet Moberg om han har för avsikt att föranstalta om en allsidig utredning av forskarutbildningens inriktning och framtida dimensionering. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Förslag om en utredning av det slag herr Nordstrandh avser har förts fram av universitetskanslersämbetet i petita för nästa budgetår. Jag räknar med att i 1974 års statsverksproposition kunna redovisa ett ställningstagande till förslaget.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Det är ju för herr Zachrisson liksom för den nye civilministern, herr Gustafsson, en liten premiär i dag. Statsrådet Zachrisson besvarar som utbildningsminister sin första enkla fråga — ett test alltså på hur herr Zachrisson kommer att svara i fortsättningen. Jag har under årens lopp vant mig vid inte mindre än fyra socialdemokratiska utbildningsministrar. Omsättningen har alltså varit stark, men en hel del problem ligger kvar. Avigsidorna med 1969 års forskarreform, en reform som hårt kritiserades redan vid tillkomsten, är en av de många oönskade arvdelar som förmodligen kommer att övergå också på en kommande utbildningsminister. Jag är alltså inte nöjd med svaret. Jag hade väntat mig antingen ett positivt eller ett negativt sådant. Beskedet att ställning skall tas i statsverkspropositionen är närmast en truism eftersom UKÄ har föreslagit en utredning, och då måste man ju ta ställning till frågan. Man kan ju ta ställning även genom att tiga, men ett ställningstagande blir det alltid. Svaret gav mig alltså inte mycket upplysning. Jag ville närmast ha ett svar som om det inte var utan alla horn och tänder ändå innehöll ett ja eller ett nej. Det skulle ge mig viss vägledning för ett fortsatt agerande i denna fråga. Det kan inte vara obekant för statsrådet Zachrisson att vi har en överproduktion av doktorer, och från universiteten säger man att kvalitén i forskarutbildningen sjunker. Jag tror att man har rätt, när man säger det. Från mina utgångspunkter tycker jag det är fullt motiverat att göra en förutsättningslös översyn. Jag hade väntat att statsrådet skulle kunna ge någon antydan om att hans tankar gick åtminstone i den här riktningen, för saken tränger verkligen på.
Herr talman! Herr Nordstrandh säger att detta är ett problem som skall förfölja oss framöver. Forskning liksom utbildning är ju dynamiska ting; dem avslutar man inte den ena dagen för att sedan anse frågorna definitivt lösta. Det är riktigt som herr Nordstrandh säger att UKÄ och för övrigt även SACO i en skrivelse har påtalat att det finns problem med dimensioneringen av forskarutbildningen. Det finns också, tror jag, betydande problem när det gäller inriktningen. Man kan diskutera om forskarutbildningen inte skall göras litet mer flexibel än den kanske för närvarande är. Och sedan kommer förstås hela finansieringssidan till. Mina dagar är inte så många i departementet än, men jag tror att i en utredning — om en sådan tillsätts, och mycket talar i och för sig för att man bör se över detta område — måste dessa frågor tas med ordentligt, både inriktningen på forskarutbildningen och dimensioneringen av den. Finansieringsproblemen är för övrigt kanske mycket svårare än man hittills antytt både inom UKÄ och i SACO-skrivelsen. Men att denna fråga allvarligt skall begrundas kan jag försäkra.
Herr talman! Jag är helt överens med utbildningsministern om att problemet är ännu vidare än vad jag antydde i min korta karakteristik, som tog upp två sidor av saken. De synpunkter, som nu lades till här, är förvisso relevanta. Så dem vill jag verkligen instämma i. Man kunde nu kanske skönja en liten inväxling på det spår som skall leda till att det verkligen kommer till stånd en utredning. Kommer den inte till, får vi väl på annat sätt söka få fram den med hjälp av den ställning i riksdagen som snart föreligger, då man ju kan be beskyddarinnan av konst och vetenskap att ingripa när det hela är låst och lotten skall avgöra.